Herr talman! Konstitutionsutskottets granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning resulterar vanligen i ett digert betänkande. Så också i år. Likväl är det naturligtvis inte möjligt att denna granskning kan tränga in i varje enskildhet. Det kan kanske t.o.m. vara på det sättet att allvarliga brister förblir opåtalade samtidigt som andra frågor granskas. Årets granskningsbetänkande är det första där den borgerliga regeringens egentliga tjänsteutövning prövas. Förra årets betänkande berörde regeringsskiftet men kunde av naturliga skäl inte omfatta den borgerliga regeringens verksamhet. För ett parti som kunnat kritiskt granska både den förra och den nuvarande regeringens handel och vandel är det onekligen intressant att se attitydförändringarna efter regeringsskiftet. De borgerliga partierna, som under den socialdemokratiska regeringens tid sökte med ljus och lykta efter anmärkningar mot regeringen, försvarar i dag den sittande regeringen i det mesta. Visst var det ofta perifera frågor man drog fram, men man sökte framställa sin roll som sant konstitutionell och djupt demokratisk. Man framställde sig gärna som folkets vakande öga mot makthavarna. Att de flesta frågor man tog upp var reaktionära ligger givetvis helt i linje med dessa partiers politiska syften. Socialdemokraterna, som då försvarade sin regering i allt, har nu iklätt sig granskarens roll. Sidbytet i kanslihuset har alltså lett till att man bytt sida i konstitutionsutskottet. Men övertygar detta rollspel om att det är en konstitutionell granskning som utskottet främst ägnar sig åt? Kan det vara så att en viss regering, borgerlig eller socialdemokratisk, är klanderfri? Hälften av utskottets ledamöter tycks anse det. Vilken hälft som anser detta beror på vilken regering som man granskar. Övertygande kan detta knappast vara. Vi anser att statsråd och regeringar behöver bli föremål för en kritisk granskning, oavsett vilket eller vilka partier som bär upp dem. De borgerliga partierna skall inte försöka inbilla någon att denna regering skulle vara mindre värd klander än någon annan. I själva verket avslöjar de att deras tal om granskning av makthavarna har varit falskt. När de själva blev makthavare i regeringsställning upphörde också kritiken. Jag tillåter mig, herr talman, att peka på ett fall som formellt inte behandlas i detta granskningsbetänkande men som är synnerligen anmärkningsvärt. Det gäller handläggningen av de militära flygplansfrågorna. Regeringen har uppskjutit beslutet i BILA-frågan med motiveringen att man vill ha full handlingsfrihet. En särskild beredning har tillsatts. Likväl föreligger nu pressuppgifter om anslagsäskanden på nära 300 miljoner i något tydligen hemligstämplat papper från flygmaterielverket. Detta spel strider helt mot den uttalade uppfattningen att man vill ha full handlingsfrihet. Mycket tyder på att försök pågår att ställa riksdagen inför fullbordat faktum. Dessa uppgifter bildar också bakgrund till diskussionen om JA 90—-dvs. ett flygplansprojekt som skulle följa efter B3LA. Regeringens roll i detta spel måste klarläggas. Det blir en uppgift för kommande granskningsarbete. Redan nu måste dock kravet resas: Lägg papperen på bordet och sluta med smusslandet i denna fråga! Även om alltså, herr talman, detta fall inte behandlas i granskningsbetänkandet finner vi det helt på sin plats att i samband med granskningen av regeringsärendena med kraft resa kravet att papperen omedelbart läggs på bordet i denna dunkla fråga. Det finns en speciell fråga i samband med granskningsarbetet som jag vill beröra. Den är känd för kammaren, men den framträder särskilt tydligt i detta sammanhang. Jag syftar på det förhållandet att vänsterpartiet kommunisterna är förhindrat att på lika villkor delta i utskottsarbetet. Nog måste det väl anses rimligt att varje parti som klarat vallagens spärregler och blivit företrätt i riksdagen också skall kunna delta i granskningen av regeringens och statsrådens verksamhet. Så har inte varit möjligt denna gång. Visst kan man anmäla frågor för utskottets granskning. Det har också skett från vpk:s sida. Visst kan man ta del av föredragningar och material. Men det finns inga möjligheter att argumentera i frågorna och att anlägga synpunkter på problemen. Att i reservationer utveckla ståndpunkter är helt uteslutet med nuvarande orimliga ordning. Det måste också, herr talman, starkt ifrågasättas om det är rimligt att ett så digert och mångskiftande betänkande föreläggs kammaren med så kort tid som nu är fallet. De flesta ledamöterna fick betänkandet i går — några fick det kansket.o.m. först i dag. Om det skall bli något mer av granskningen än att konstitutionsutskottet anmäler sitt jobb, så måste andra tidsramar gälla i fortsättningen. Vad gör den ledamot som vill tränga djupare i det 235 sidor digra betänkandet från konstitutionsutskottet? Om detta problem skall övervägas i konstitutionsutskottet eller om det hör hemma hos kommittén för översyn av riksdagens arbetsformer kan diskuteras. Vi vill dock från vpk peka på nödvändigheten av större tidsmarginal för behandling av granskningsbetänkandet. Det bör också kunna lösas utan större svårigheter. Till årets granskningsbetänkande finns sex socialdemokratiska reservationer. Det skulle ha funnits också några vpk-reservationer, om vi haft denna rättighet i utskottet. Nu får vi framlägga våra förslag här i kammaren. Vi har anmält till granskning bl.a. regeringens handläggning av frågan om frikorten vid SAS, handläggningen av vissa utvisningsärenden och informationen om vissa reformer på familjerättens område. I samtliga fall gäller det frågor där vi funnit skäl till en ingående granskning av handläggningen. I dessa frågor liksom i andra frågor som blivit föremål för utskottets granskning kommer olika talare från vpk att utveckla våra synpunkter under resp. rubriker. Slutligen vill jag beröra propositionsavlämnandet till riksdagen. Vi slog från vpk larm för några år sedan rörande den orimliga ordningen i fråga om propositionsavlämnandet. Vid ett tillfälle kunde jag visa kammaren en verkligt imponerande bunt propositioner som avlämnats just inför riksdagens påskuppehåll. Konstitutionsutskottet har vid flera tillfällen påtalat missförhållandena i fråga om propositionsavlämnandet. Att det varit ganska bedrövligt framgår av konstitutionsutskottets konstaterande, att det förhållandet att 40 96 av propositionerna under 1977 avlämnats senare än planerat ändå är en förbättring i förhållande till tidigare år. Utskottet påpekar att fortfarande avlämnas alltför många propositioner under vissa korta tidsperioder under våren. Att utskottet inte använder överord i sin beskrivning kan illustreras med att inte mindre än ett tjugofemtal propositioner omfattande ungefär 1 500 sidor hade den 17 april som gemensam sista motionsdag. Sådana anhopningar kan inte möjliggöra för riksdagsledamöterna och partigrupperna att företa den nödvändiga granskningen av regeringsförslagen och motionera om förändringar. Det är fullt motiverat när utskottet påpekar att de otillfredsställande förhållanden rörande propositionsavlämnandet som utskottet under tidigare år påpekat fortfarande kvarstår. Frågan är bara när en ändring kommer till stånd.
Herr talman! Vad gäller detta med propositionsavlämnandet, som Nils Berndtson var inne på, så har vi ju redan tidigare utförligt ventilerat den frågan och jag skall inte gå in på den. Jag begärde ordet med anledning av att Nils Berndtson aktualiserade ett par extra frågor. Han menade att vi borde ha sett på — om jag förstår honom rätt — dels den s.k. militära flygplansfrågan, dels utskottsrepresentationen. Nu är det faktiskt på det sättet att ärende hos KU i granskningssammanhang kan aktualiseras på två sätt; dels genom att KU självt vid sin genomgång av statsrådsprotokollen tar upp olika ämnesområden, dels genom att ledamöter av denna kammare till KU anmäler ärenden som man vill ha beaktade under granskningsarbetet. Vpk har anmält en del ärenden och dessa har vi också tittat på. Men varken frågan om militära flygplan eller frågan om utskottsrepresentationen har varit anmäld till KU. Vi har alltså inte haft någon som helst anledning att se på de frågorna i samband med årets granskning.
Herr talman! Jag har påvisat problemet med utskottsrepresentationen sådan den ser ut i dag, men jag har naturligtvis inte hävdat att man skulle lösa det i granskningssammanhang —- även om naturligtvis konstitutionsutskottet bör ha en särskild roll och vara föregångare när det gäller att skapa rimliga arbetsförhållanden i riksdagen. Jag har i detta sammanhang alltså pekat på att det här är ett område där det ter sig fullständigt orimligt med nuvarande ordning. Vi hoppas fortfarande åtminstone att den provisoriska lösning som har skissats snarast möjligt kan tillämpas och att man på sikt hittar en ordentlig lösning av detta problem. Jag markerade att ärendet om militärflygplanen inte behandlades i granskningsbetänkandet, men detta kan naturligtvis inte hindra att man pekar på sådana märkliga förhållanden i den här debatten. Jag tycker t.o.m. att det skulle vara fel om en så märklig händelse, som seglar upp i samma ögonblick som vi diskuterar granskningsarbetet och granskningsbetänkandet, inte ens nämndes i debatten. Det är kanske något av irritation i regeringen närstående kretsar som Bertil Fiskesjö ger uttryck för, men man måste på allvar ta itu med regeringens agerande i alla frågor även om man tillhör ett parti — som Bertil Fiskesjö gör — som sitter i regeringsställning. Jag tycker närmast att Bertil Fiskesjös reaktion på den frågan stärker mitt intryck av att de borgerliga partierna agerar så som jag beskrev i mitt anförande, nämligen att de nu skall ställa upp för regeringen i det mesta medan de tidigare alltid sökte tillfällen att rikta anmärkningar.
Herr talman! Jag reagerade över huvud taget inte i den extra sakfråga som Nils Berndtson tog upp här i kammaren. Vad jag påpekade var bara att denna fråga icke har anmälts till granskning för KU och att KU under sin genomgång av 1977 års regeringsverksamhet inte funnit anledning att gå in på den. Om vi i den debatt som äger rum med anledning av KU:s granskningsbetänkande skulle ventilera alla frågor som ledamöter av kammaren av en eller annan anledning anser vara anmärkningsvärda, är jag dessutom rädd för att det inte skulle räcka med att anslå endast en dag utan att vi då finge avsätta flera dagar till denna debatt. Vi harju, som Nils Berndtson vet, andra möjligheter att aktualisera frågor i riksdagen, t.ex. ett interpellationsoch frågeinstitut, som vi om en liten stund skall debattera.
Herr talman! Självfallet har man inte i granskningsarbetet ha kunnat ta upp en fråga, som blev aktuell först i går genom pressuppgifter. Men jag har sagt att detta blir en fråga för konstitutionsutskottets granskning i fortsättningen, och jag är helt övertygad om att denna fråga är så allvarlig att man inte kommer förbi den.
Herr talman! Dechargedebatterna skall ju egentligen vara granskningar ur rättsliga aspekter. Men som vi från vpk redan i fjolårets dechargedebatt ansåg oss kunna konstatera blir de mer och mer ett sätt att under rättslig täckmantel komma åt motståndare i rent politiska frågor. De rättsliga aspekterna är så att säga skyltar för en politisk debatt som man i verkligheten för under den rättsliga ytan. Det är också otvivelaktigt så, som Nils Berndtson tidigare påpekade, att bedömningen av vad som är rätt eller orätt i juridisk mening ofta för konstitutionsutskottets vidkommande i generande stor utsträckning är beroende av vilket parti den ledamot som tar ställning tillhör och av om det partiet befinner sig i regeringsställning eller solidariserar sig med den sittande regeringen eller ej. Jag tycker att det finns anledning att rent allmänt reagera mot att dechargedebatterna har kommit att alltmer få den karaktären att de egentligen är understucket allmänpolitiska debatter. Det tenderar inte bara att föra bort från den konstitutionella avsikten med dem utan innebär också en fara för att man skyler över det som konstitutionsutskottet i ett sådant sammanhang verkligen borde intressera sig för. Det finns nämligen inte bara en rättslig ansvarighet för statsråden beträffande de konkreta ärenden som handläggs i regeringsdepartementen, utan det finns också en allmän konstitutionell ansvarighet. Varje statsråd lika väl som regeringen i dess helhet är ju ansvarig för att grundlagens auktoritet hävdas gentemot alla och envar och för att det råder ett sådant rättstillstånd i riket att medborgarna har lätt att få sin rätt och att deras rättigheter inte trampas under fötterna. Det är en aspekt som många politiker och partier finner det populärt att i olika sammanhang av propagandistiska skäl ta upp. Moderaterna tar ju ibland på entreprenad omsorgen om den enskildes rätt gentemot byråkratin. Centerpartiet, som ofta är mycket vänligt inställt mot allt som är smått, litet och decentraliserat, talar också ofta om de små människornas rätt osv. Varje parti tar alltså från sin utgångspunkt ofta upp frågor på detta sätt propagandistiskt. Men när det väl kommer till kritan, när det blir fråga om att göra något åt ett försämrat rättstillstånd i landet, är det sämre beställt. Då finner man ofta ett generande ointresse både i riksdagen och i konstitutionsutskottet.

Ibland, och inte i så få fall heller, förekommer rent av sabotage eller förhalningar av lagar och beslut som det inte tycks passa den högre byråkratin att genomföra, trots att riksdagen har satt sitt sigill på dem. Det är, dess värre, inte heller ovanligt — och där tror jag man kan konstatera en stigande frekvens — att det förekommer direkt korruption, ett direkt mutsystem inom delar av förvaltningen. Sådana mutaffärer är inte alls så ovanliga som man skulle tro. Det är bara det att man i massmedia har en tendens att tysta ned dem. En lång rad praktiska exempel skulle kunna anföras på mutaffärer. Man kan — som vi kommer att göra senare under debatten — påvisa hur socialmyndigheter i sin rådgivning och i sitt agerande behandlar lagar som riksdagen har beslutat, hur de förhindrar en korrekt information, hur de direkt motverkar lagstiftarens avsikter i familjerättssammanhang, t.ex. beträffande de familjerättsreformer som genomfördes 1976. Det skall jag återkomma till under den delen av debatten.

Det finns många exempel på det. Vi har haft en tribunal i gamla riksdagshuset, som har tagit upp dessa problem och som har ägnat speciell uppmärksamhet åt en aspekt av dem, nämligen det som man har uppfattat som det tilltagande polisvåldet. Nog är det lätt att ta fram en mängd rättsaffärer där det har gällt polisens agerande mot enskilda människor och som är oerhört uppseendeväckande. Nog är det uppseendeväckande när en svårt synskadad människa i Göteborg blir fälld för våldsamt motstånd mot polis, trots att han har vittnen som talar för hans sak. Det är bara det att de vittnenas utsagor anses principiellt alltid väga mindre tungt än polisvittnenas.

Det finns också en ökande tendens, som man kan iaktta i många rättsliga sammanhang. Det är ett i och för sig intressant teoretiskt juridiskt problem hos exempelvis domare eller dem som sköter den adminitrativa rättsskip ningen att frångå lagstiftarens avsikter. Ibland saboteras dessa därför att man tycker att man inte har någon anledning att bry sig om vad lagstiftaren har sagt utan anser sig ha bättre omdöme själv, om man skall döma i ett fall. Men det finns också en tendens att tillämpa ett nytt sätt att resonera, på det viset nämligen att man säger att det visserligen står så och så i lagen och att huvudprincipen visserligen är den och den, men att man ju måste laga efter läglighet. Det sprider sig då en sorts pragmatism bland myndigheterna vilken uppammar ett sätt från deras sida att handla som de finner lämpligt snarare än att strikt och stramt hålla sig till en tolkning av vad som har varit lagstiftarens egentliga avsikt. Också detta är ett led i den tilltagande rättskorruption som vi menar oss kunna konstatera. Slutligen, herr talman, har frågan om tendensen till rättsligt förfall en särskilt allvarlig aspekt som är just konstitutionell. Det är den aspekt som berör riksdagens ställning i det konstitutionella systemet, i statsapparaten, och speciellt dess ställning gentemot den högre byråkratin. Som vänsterpartiet kommunisterna i flera sammanhang här i kammaren haft anledning påtala tycks det på senare år har blivit ett vidgat avstånd mellan å ena sidan de beslut som fattas i riksdagen och å andra sidan det sätt på vilket dessa beslut verkställs ute på fältet av det relativt lilla skikt av högre ämbetsoch tjänstemän som har den verkliga makten i byråkratin. Många gånger har man kunnat konstatera hur lagar och beslut tillämpas på ett helt annat sätt än vad lagstiftaren avsett. Det sker alltså under den här processen en förvridning av innehåll och syftemål som består i att informationen om riksdagsbesluten sipprar nedåt i förvaltningen. Denna förvridning uppammar ett godtycke, som många gånger gör bestämmelser och lagar, beslut och riktlinjer till någonting annat än vad lagstiftaren har avsett att de skall vara. Det ligger naturligtvis en väldig fara i att riksdagen på det sättet dels inte kan följa upp vad som händer med de beslut som riksdagen fattat, dels att riksdagen därigenom hotas av att hamna i ett slags tomrum. Riksdagen diskuterar och beslutar, och riksdagesn ger riktlinjer. Men detta betyder allt mindre i verkligheten; i den konkreta verkligheten är det i stället andra människors bedömningar och beslut som betyder någonting, nämligen bedömningarna och besluten av det skikt av högre tjänstemän som har den bestämmande makten när det gäller verkställigheten av de parlamentariska besluten. Alla dessa tendenser tillsammantagna, herr talman, gör det enligt min mening berättigat att tala om en kraftig tendens till rättslig korruption här i Sverige. För att jag inte skall bli beskylld för att ge frågan orimliga proportioner vill jag här säga att det såvitt man kan bedöma naturligtvis inte handlar om en rättskorruption av den storleksordning eller den typ av rättslig försumpning som man kan konstatera i en rad andra europeiska länder — relativt näraliggande sådana f.ö. —- men att det ändå handlar om en synnerligen oroande tendens till upplösning av rättssäkerheten, till ökande svårigheter för den enskilde att få rätt när vederbörande har blivit orättvist eller felaktigt behandlad, till en grad av solidaritet mellan ämbetsmän och myndigheter som förhindrar kritisk prövning av underordnade instansers beslut och som alltså försvårar för den enskilde som har blivit felbehandlad att få en korrigering till stånd. En diskussion och en undersökning av denna typ av problem skulle enligt vår mening ha varit angelägen. Hade vänsterpartiet kommunisterna fått vara representerat i konstitutionsutskottet skulle vi utan tvivel i år ha väckt frågan huruvida inte utskottet på riksdagens vägnar hade bort intressera sig mer för denna vidsträckta och principiella aspekt på rättsfrågorna, som ju är en speciell sida av det ansvarighetsproblem som det är dechargedebattens uppgift att syssla med. Jag vill slutligen säga att de tendenser som man kan iaktta är oroande. De ser vi i rikt mått i den ekonomiska och sociala krisens spår i ett flertal grannländer. I varje fall från vänsterpartiet kommunisternas sida kommer vi att göra allt vad vi med våra begränsade krafter förmår för att stoppa den utvecklingen. Och jag hoppas att vi kan påräkna sympati åtminstone i det stycket när jag säger att någon västtysk utveckling inte är önskvärd i Sverige. Jag tror det är en mening som omfattas av majoriteten av den svenska opinionen.
Herr talman! Till det allra sista vill jag säga: Vi vill inte ha någon västtysk utveckling, och vi vill inte heller ha någon östtysk. Det anförande som Jörn Svensson höll här var en allmän genomgång av påstådda bristfälligheter i det svenska rättssystemet. Jag vill inte alls förneka att det är frågor som är viktiga och som bör diskuteras i olika sammanhang. Men jag måste ändå konstatera att hela den diskussionen inte hör hemma i dagens debatt. Jörn Svensson sade att om vpk varit representerat i konstitutionsutskottet så skulle de här frågorna ha kommit under KU:s granskning. Till detta kan man göra två kommentarer. För det första står det representanter för vpk fritt att väcka granskningsfrågor i KU. För det andra faller det inte under KU:s kompetens att granska ämbetsverk och domstolar av olika slag. Och det var ju den delen av det svenska rättssystemet som Jörn Svensson i sitt anförande huvudsakligen uppehöll sig vid. Konstitutionsutskottet kan alltså inte gärna anklagas för att inte ha granskat myndigheter som utskottet inte har någon konstitutionell befogenhet att granska.

Herr talman! Jörn Svenssons skarpa ord tycker jag inte bör undanskymma att det är mycket väsentliga problem som han tar upp. Rättssäkerheten är ett väsentligt och svårt problem som vi behöver arbeta avsevärt mer med — här finns fortfarande betydande brister. Vi behöver en skärpt kontroll för att garantera medborgarna rättssäkerhet. Vi behöver en skärpt kontroll över förvaltningen. Och vi behöver en skärpt kontroll över regeringen. Jag tog i mitt huvudanförande upp att de nuvarande konstitutionella formerna inte är tillräckliga, utan att vi behöver en vidareutveckling. Men som Bertil Fiskesjö säger är det inte rimligt att konstitutionsutskottet i sin dechargegranskning går in på sådana frågor, utan de får aktualiseras i andra sammanhang. Jag vill peka på några andra förklaringar än dem Jörn Svensson nämnde. Han säger att vi har en växande rättsosäkerhet. Han talar också om tendenser till rättslig korruption. Men jag tror man skall vara något mer försiktig med slutsatser om orsakerna till den bristande rättssäkerhet som vi kan se i det svenska samhället. Jag tror att man också bör peka på att vi fått mycket fler kontakter mellan myndigheterna och medborgarna. Den enskilde konfronteras med mycket fler lagar, ämbetsverk och förvaltningar. Vi har vidare fått förändrade former av lagstiftning, former som ger utrymme för skälighetsbedömningar och som därför kan kännas rättskränkande för den enskilde. Vi har slutligen fått bättre kunskaper, bättre förmåga för de enskilda att hävda sig gentemot myndigheterna. Det är väldigt viktigt, därför att om besvärsvolymen ökar, om fler och fler människor överklagar myndigheternas beslut, behöver det inte vara ett tecken på att myndigheterna fattar sämre och sämre beslut. Det kan vara ett sunt tecken på att de enskilda människorna inte längre låter sig kuschas, inte längre låter sig nöja med de beslut som myndigheterna fattar, utan att de tar upp strid och försöker bevaka sin rätt genom att klaga hos högre instans. Den tolkning som Jörn Svensson ger av det vi ser runt omkring oss menar jag kan bestridas på flera punkter. Den är inte helt säker. Vad vi är överens om — och det är det viktiga i den här debatten — är att det behövs större ansträngningar för att trygga rättssäkerheten. Läget är inte bra. Vi behöver arbeta både konstitutionellt med att förbättra kontrollmakten och praktiskt med att bevaka enskilda människors rättigheter i enskilda frågor.

Herr talman! Till vad Daniel Tarschys sade skall jag be att få återkomma i någon senare debatt, där vi har möjlighet att gå in mera på sakliga exempel och granska vad de står för och vad den här tendensen beror på. Glädjande är att Daniel Tarschys erkänner problemets existens och vikt. Jag vill emellertid ta tillfället i akt att polemisera mot den åskådning som här förs fram främst av Bertil Fiskesjö, även om jag skymtade den också hos Daniel Tarschys, nämligen att denna typ av granskning eller denna typ av diskussion om det allmänna rättstillståndet i landet inte skulle höra hemma i en dechargedebatt. Jag ställer mig genast frågan: Var hör den då hemma? Jag har nämligen så många gånger fått höra att det jag säger inte hör hemma i den just då aktuella debatten. Mina motståndare säger mycket ofta att det jag för fram hör hemma i en annan debatt. Då frågar jag mig alltid: Var hör det hemma? Var skall man ta upp det? Jag vågar påstå att det finns en fullständigt rimlig konstitutionell tolkning som ger stöd för att man skall ta upp de här sakerna just i en debatt av detta slag. Statsråd är ju ansvariga inte bara för vad de gör utan också för vad de underlåter att göra. Det finns en allmän regeringsansvarighet för att regeringen och de enskilda statsråden ser till att grundlagens och alla andra lagars auktoritet upprätthålls, att tillfredsställande rättsförhållanden hävdas inom hela deras ämbetsområde, inom hela förvaltningen. De har ett sådant allmänt ansvar, och det ger oss utgångspunkt för att ta upp det till diskussion här, även när inte något enskilt statsråd utpekats för att ha begått en viss handling i ett visst ärende. Visserligen kan vi inte här — det kan jag hålla med om — i en dechargedebatt som rör statsrådens ansvarighet ta upp t.ex. huruvida en viss domstols eller ett visst ämbetsverks hanterande av en fråga har varit felaktigt eller ej. Men om vi finner att en lång rad ting som ett visst ämbetsverk eller ämbetsverken i allmänhet sysslar med sköts felaktigt, menar jag att vi har full rätt att ställa statsrådet till ansvar. Statsrådet skulle nämligen då ha upptäckt att felaktigheterna sprider sig och blir många inom hans eller hennes ämbetsområde. Och då är det ett statsråds grundlagsenliga skyldighet gentemot parlamentet och gentemot folket att agera. Underlåter man att agera får man verkligen finns sig i att ens beteende blir föremål för kritik just i en dechargedebatt.
Herr talman! Det var inte min avsikt att på något sätt ge intryck av att jag tycker att de problem som Jörn Svensson aktualiserar är negligerbara, eller att man bör gå förbi dem. Vi har, som Jörn Svensson var vänlig att påpeka i sitt huvudanförande, från centerpartiets sida ständigt haft ögonen på de för de enskilda människorna så viktiga rättssäkerhetsfrågorna. Vad jag framhöll var att vi i konstitutionsutskottet inte har konstitutionell rätt enligt regeringsformens bestämmelser att gå in och granska ämbetsverk och domstolar. Därav följer också att den debatt som skall föras med anledning av konstitutionsutskottets dechargebetänkande inte gärna kan sväva ut över alla möjliga frågor som konstitutionsutskottet inte har haft någon som helst möjlighet att uppmärksamma i sitt granskningsarbete. Om Jörn Svensson menar att det skall vara på det sättet, innebär det ju att dechargedebatterna i ännu högre grad och på ett helt annat sätt än nu blir allmänna debatter, där man kan aktualisera praktiskt taget vad som helst. Nu försöker Jörn Svensson vända det därhän att statsråden ändå ytterst är ansvariga för vad som händer ute i ämbetsverk och domstolar. Men det är de inte enligt det svenska systemet. Vi har visserligen ett från internationell synpunkt ganska originellt system, men vi har det enligt gammal tradition. Det innebär att ämbetsverken och självfallet domstolarna handlar på eget ansvar enligt de författningar som antingen riksdagen har beslutat om i form av lag eller regeringen har utfärdat i form av förordningar.

Herr talman! Jag är förvånad över vilken självvald begränsning som konstitutionsutskottets talesman väljer att hävda skulle gälla för utskottets möjligheter att granska sådana här saker. Jag tycker att det är en märklig tolkning av rikets grundlag och andra författningar. Om det vore så att vi skulle få lämna underordnade instanser fullständig frihet att hantera frågor, skulle de bilda en fullständigt oberoende del av statsmakten, som regeringen inte hade ett dugg ansvarighet för. Domstolar och ämbetsverk är ju bara oberoende så länge de handlar lagligt och i enlighet med grundlagens anda och bokstav. Om det skulle visa sig att de börjar handla i allt större utsträckning olagligt eller på ett sätt som strider mot grundlagens bokstav och anda, är det självfallet en sak för den verkställande makt som har utgått från parlamentet, nämligen regeringen, att vidta lämpliga åtgärder. På regeringens ansvar ligger ju enligt varje rimlighetsresonemang att se till att grundlagens auktoritet kan hävdas gentemot alla och envar och att grundlagens bokstav och anda följs ute i förvaltningarna. Vem skulle annars bevaka det? Om det inte vore så skulle domstolar och ämbetsverk kunna bryta grundlag hur de ville, och det skulle inte finnas någon överordnad som kunde korrigera dem. Det är en fullständigt orimlig grundlagsfilosofi. Slutligen vill jag bemöta förebråelsen för att vpk inte, i stället för att föra fram sådana här allmänna synpunkter, vilket jag har gjort mer som kommentar till dagens dechargedebatt — har anmält för konstitutionsutskottets granskning de fall vi menar är flagranta exempel på det rättsliga förfall och den farliga tendens som vi talar om. Det kunde vi naturligtvis ha gjort, och i den saken skall vi återkomma. Det kommer en debatt om JO-ämbetets ställning senare i år, där vi också kommer att ta upp sådana här frågor.

Det är med besvikelse jag konstaterar att det hos konstitutionsutskottets ledamöter tycks finnas samma tendens att solidarisera sig med etablissemanget och med byråkratin som man tyvärr så ofta möter inom den högre ämbetsmannakåren i detta land.
Herr talman! Det är inte alls så att konstitutionsutskottets ledamöter solidariserar sig med den etablerade byråkratin, som Jörn Svensson uttryckte det. I samband med granskningsarbetet har vi inte anledning att uppträda vare sig solidariskt eller osolidariskt gentemot våra ämbetsverk och våra byråkrater helt enkelt av den grundläggande anledningen att det inte faller inom vårt uppdrag att granska förvaltningen. Jörn Svensson må naturligtvis önska att det skulle vara på det sättet och kan i så fall kräva att konstitutionsutskottets kompetens skall vidgas. Men det är helt orimligt att, av alla, anklaga konstitutionsutskottet för att detta i sitt arbete inte vill överskrida de gränser som konstitutionen själv drar upp.
Herr talman! Bertil Fiskesjö gav här en fullständigt riktig beskrivning av gällande svensk grundlag. Jörn Svensson framförde däremot en delvis befogad kritik mot gällande svensk grundlag. Vi har dechargegranskningen för granskning av regeringens tjänsteutövning, och vi har justitieombudsmannen och revisorerna för granskning av förvaltningen. Alla dessa tre instrument är trubbiga, och det finns, som jag sade i mitt huvudanförande, anledning att se över riksdagens kontrollmakt. Men gällande svensk grundlag säger precis det som Bertil Fiskesjö här har utvecklat, nämligen att dechargegranskningen endast avser regeringens tjänsteutövning. Under denna granskning kan man icke ta upp frågor som gäller hur ämbetsverken har handlat i enskilda fall.

Herr talman! Detta skall bli mitt sista inlägg i den här frågan, det lovar jag. Jag vill emellertid bestämt bestrida den konstitutionella tolkning som Bertil Fiskejö och Daniel Tarschys här företräder. Den är orimlig, om man försöker tänka på en gång formellt och praktiskt. Man kan visserligen diskutera hur den allmänna granskningen skall delas upp dels på dechargedebatten, dels på debatten om JO:s ämbetsberättelse, men jag vill bestämt hävda att man skall kunna ta upp den allmänna granskningen också i en dechargegranskning. Om man inte hävdar det, gör man faktiskt en oerhört begränsad tolkning som innebär mycket inskränkta befogenheter för riksdagens konstitutionsutskott, som ju dock är den högsta rättsliga instansen i landet, den instans som har det yttersta ansvaret för att grundlagen följs.

Men vad jag hävdar är följande: Utan att det uttryckligen står i någon bestämmelse kan man naturligtvis kräva att rikets grundlag överallt i samhället, och således även inom förvaltningen, verkligen följs. Detta behöver inte stå någonstans, eftersom grundlagen har denna auktoritet i sig själv. Någon måste alltså se till att grundlagen och dess anda och bokstav inte undergrävs. Om det är så att det inom förvaltningen, exempelvis inom domstolsväsendet eller andra delar av statsapparaten, uppkommer en tendens till att man behandlar saker och ting felaktigt, om rättsförhållandena visar tendenser att råka i upplösning, då kan vi visserligen inte gå in i de konkreta enskilda fallen och korrigera — det kan inte heller statsråden göra. Vi kan däremot med skäl säga att i en situation av allmän tendens till rättsupplösning är det den verkställande politiska maktens, dvs. regeringens och statsrådens, skyldighet att ta upp och i kraft av sin auktoritet ingripa mot sådana tendenser. Där handlar det inte om ministerstyrelse utan om regeringens allmänna ansvarighet för att grundlagens auktoritet hävdas gentemot alla och envar. Ifall statsråden inte gör detta, ifall de visar fullständig passivitet inför sådana tendenser, måste riksdagen och dess konstitutionsutskott ha möjlighet och rätt att påtala den typen av problem. I annat fall skulle vi avsvära oss en oerhört viktig del av den parlamentariska granskning och insyn som väl ändå traditionellt och logiskt ligger i det parlamentariska styrelseskickets natur.

Herr talman! Vid konstitutionsutskottets granskning har framkommit att riksdagsledamöternas arbetsmöjligheter inom frågeinstitutets ram klart försämrats. Den borgerliga majoriteten i utskottet delar inte vår bedömning här. Man är tydligen helt till freds med att få sina möjligheter till aktuell politisk information beskurna. Vi socialdemokrater vill i vår reservation uppmärksamma riksdagen på att en försämring skett även på spörsmålsinstitutets område sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Man kan sammanfatta vår kritik i tre punkter. 2. Statsministerns sätt att handskas med frågor och interpellationer som ställts till honom i hans egenskap av regeringschef. 3. Statsråden saknar en fast praxis när det gäller svar på frågor som innehåller kritik mot enskilda. Avsikten med riksdagens frågeinstitut är att riksdagsledamöterna snabbt skall kunna få svar från statsråden i aktuella politiska frågor. De båda formerna — interpellationer och frågor — har stor betydelse för riksdagen, kanske främst för oppositionen, genom möjligheten att få information om och debatt i aktuella problem av skilda slag. Mot bakgrund härav är det naturligt att antalet interpellationer och frågor har ökat under senare år. I riksdagsordningen föreskrivs att fråga bör besvaras vid den frågestund som infaller närmast efter sex dagar från det att frågan lämnades till kammarkansliet. Vid utskottets granskning har dock framkommit att påfallande många tidsöverdrag beträffande svar på frågor förekommit under hösten 1977. Av 225 framställda frågor besvarades endast 101 frågor under föreskriven tid, alltså inom en vecka. Mer än hälften av de framställda frågorna besvarades senare än vad riksdagsordningen föreskriver och inte mindre än 48 frågor besvarades först inom tre veckor eller efter längre tid — ett tidsöverdrag på sju veckor kan noteras enligt bilaga 11 Bs. 104. Vi socialdemokrater i konstitutionsutskottet finner denna utveckling synnerligen otillfredsställande, vilket vi också skriver i vår reservation nr 1 Vi har naturligtvis förståelse för att förhinder av olika slag kan förekomma. Både statsråd och frågeställare kan få förhinder. Men av de 13 frågor som hösten 1977 besvarades efter fyra veckor eller senare var 10 försenade svar beroende på statsrådens förhinder och endast 3 beroende på frågeställarens förhinder. Detta anser vi vara oroväckande. Från frågeställarens synpunkt är det naturligtvis önskvärt att frågan inte har förlorat sin aktualitet när den besvaras. Det kan också inträffa att annat statsråd besvarar en fråga eller interpellation än den som frågeställaren riktat sig till. Självfallet sammanhänger detta med arbetsfördelningen mellan departementen. När frågor riktas till statsministern gör naturligtvis han motsvarande bedömning. Om frågan bättre kan besvaras av ett annat statsråd, överlämnas frågan till denne att besvaras. Men om frågor eller interpellationer ställs till statsministern i hans egenskap av regeringschef är det särskilt viktigt att statsministern själv besvarar dessa. Av den bilaga som fogats till KU:s betänkande framgår att ett stort antal frågor och interpellationer som ställts till statsministern överlämnats till annat statsråd att besvaras. När man så tittar på vilka ämnen frågorna omfattar visar det sig att det gällt stora övergripande frågor som statsministern i egenskap av regeringschef borde ha besvarat. Utskottets granskning har också visat att någon fast praxis inte finns när det gäller den nuvarande regeringens svar på frågor som innehåller kritik mot enskilda. Enligt regeringsformen måste en interpellation eller fråga gälla någon angelägenhet som angår statsrådets tjänsteutövning. Frågeinstitutet får inte användas att framföra kritik mot enskilda.

Vi kan alltså klart konstatera att någon fast praxis inte finns när det gäller svar på frågor som innehåller kritik mot enskilda. Den borgerliga majoriteten i KU vill tydligen inte medverka till att vi får en sådan fast praxis. Socialdemokraterna i utskottet anser att en klar försämring skett under den borgerliga regeringen när det gäller att svara på frågor och interpellationer.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

Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist och jag har en del gemensamt i vad gäller interpellationsoch frågeinstituten. Vi tycker att de är utmärkta inslag i den fortlöpande dialogen mellan riksdagsledamöter och statsråd, och vi är också överens om att statsråden skall svara och göra det omgående, om inga särskilda omständigheter lägger hinder i vägen. Jag har också upptäckt vid mina genomgångar att vi båda är sparsmakade avnjutare av dessa institut. Vi är i varje fall inga kontinuerliga missbrukare. Därmed har jag inte uttalat något omdömde om andra ärade kolleger av kammaren. Men vad man rent statistiskt kan konstatera är att antalet interpellationer och frågor under 1977 rusade i höjden i anmärkningsvärd takt, och det verkar inte som om trenden skulle brytas under innevarande år. 1975 — det hela år då socialdemokraterna senast beklädde taburetterna — väcktes 141 interpellationer. 1977 var antalet 186. Antalet frågor 1975 var 373, således gott och väl en fråga per ledamot. 1977 ställdes 534 frågor. Det rör sig om en rejäl ökning. Arbetsbelastningen för kanslihus och kammare har således ökat kraftigt, och trängseln på vårt arbetschema i kammaren har bl.a. medfört att måndagar, tisdagar och fredagar numera nästan genomgående får utnyttjas för frågedebatter utöver torsdagarna som tidigare var den huvudsakliga frågedagen. Nu vet vi inte med säkerhet hur utvecklingen blir framöver, men det kan finnas en risk för att vi får ompröva hela frågeinstitutet i dess nuvarande form, och det tycker jag skulle vara verkligt illa. Det kan nämnas att frågeställare i vissa andra länder får nöja sig med skriftliga svar på en del frågor. Veckans dagar räcker helt enkelt inte till för att klara av dem i parlamentet. I en del parlament är det talmannen som suveränt väljer ut vilka som får ställa frågor under en på förhand avgränsad tid, vanligen en timme. Inte heller på det sättet vill vi ha det. Med detta för ögonen kan man naturligtvis undra om det alltid är nödvändigt att praktiskt taget samma fråga återkommer vecka efter vecka. Vederbörande kunde kanske nöja sig med att fråga t.ex. var fjortonde dag. Det är ju då litet större chans att det hinner hända något nytt. Ja, det här var egentligen en liten inledning till vad jag tänkte säga med anledning av reservationen och Wivi-Anne Cederqvists inlägg. De påståenden som finns i reservationen och som Wivi-Anne Cederqvist ytterligare utvecklade är följande: För det första påpekas att det i en del fall tar lång tid från det att frågan ställts tills vederbörande frågare får svar. Det tycker jag och utskottsmajoriteten också. Utskottet framhåller att tidsöverdrag i möjligaste mån skall undvikas. På den punkten behövs det alltså inte någon reservation. Samma åsikt har f. ö. statsministern uttryckt i en debatt om detta i kammaren. Men orsaken till att ni socialdemokrater har reserverat er är att ni vill ge sken av att sådana här överdrag är något nytt, som introducerats av den nuvarande regeringen. Men så är det inte. Det visar den statistik som utskottet tagit fram. Det längsta överdrag — åtta veckor — som utskottet hittat förekom våren 1976, då socialdemokraterna satt i orubbat bo. Nu är det faktiskt så att flertalet förseningar inte beror på slapphet eller ovilja att svara från statsrådens sida. Det vanliga är att antingen statsrådet i fråga eller vederbörande frågare har helt acceptabla förhinder samt att det på grund av den ökade frågemängden blir allt besvärligare att hitta tider som passar båda parter och som kan beredas rum på kammarschemat. För det andra vill ni försöka att få det att framstå som om statsministern skulle vara särskilt ovillig att svara på frågor, därför att han överlämnar dem till vederbörande fackminister, och att detta skulle vara en ny och revolutionerande ordning. Men så är det inte. Det är en ordning som i hög grad tillämpades på den gamla regeringens tid, och det tycker jag är helt naturligt. Jag förstår att Olof Palme på sin tid ansåg att kommunministern var den rätte att svara på en fråga om ökat stöd till folkrörelserna, eftersom ärendet sorterade under hans departement. Jag förstår också att Olof Palme tyckte att justitieministern var den rätte att svara på en fråga om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott av bilburen ungdom. På samma sätt förstår jag att Thorbjörn Fälldin ansåg att socialministern var den som borde ta sig an en fråga om de allmänna barnbidragen etc. Det är således en på praktiska grunder fotad ärendefördelning som tillämpats såväl förr som nu. Vad ni egentligen vill försöka få folk att tro genom er reservation är att den nuvarande statsministern skulle vara mindre flitig i svarandestolen än den föregående. Inte ens det stämmer. Under riksmötet 1975 77 besvarade fyra frågor. I ingetdera fallet var det särskilt många, men ändå en liten ökning. Om man begrundar en del av det som sagts i kammardebatter i denna sak, verkar det kanske närmast som om det för socialdemokraterna är en fråga om etikettsbrott när någon annan än statsministern svarar. Sådan statusjakt härjade inte våra sinnen på den tid vi var i opposition och fick nöja oss med att någon annan än en statsminister svarade på våra frågor. För det tredje kommer ni i reservationen med det ur olika synpunkter märkliga påståendet att gransknignen gett vid handen att det under den nuvarande regeringens tid inte finns någon fast praxis i vad gäller svar på frågor som innehåller kritik mot enskilda. Däri ligger inbyggt att det härvidlag skett en betänklig förändring jämfört med vad som gällde under den socialdemokratiska tiden. Det är inte korrekt. Jag har gått igenom ett stort antal protokoll och kan tveklöst påstå, att om det är så, att man menar att praxis svajat under det senaste året, är det helt i enlighet med tidigare praxis. Det svajade nämligen precis lika mycket eller litet förut. Nu är detta i och för sig helt likgiltigt ur granskningssynpunkt. Regeringen kan måhända enligt socialdemokratisk mening anklagas för diverse, men inte gärna för att frågor med ett visst innehåll framställs i kammaren. Det har nämligen inte regeringen någon konstitutionell rättighet att lägga sig i. Jag förstår således inte vem reservanterna i det här sammanhanget vill sparka på. Jag utgår från att det inte är kammarkansliets personal, som ju brukar hålla ett vakande öga över att frågeställare och interpellanter inte överträder gällande regler. Jag utgår också från att det inte är talmannen man vill åt. Det är ju han som har att vaka över att inget mot författningen förgripligt yttras i kammaren. Om det nu skulle vara statsråden som man vill pricka, är det, som jag redan har framhållit, helt poänglöst. Till vad jag redan har sagt bör kanske för säkerhets skull tilläggas att statsråden svarar precis vad de vill, så länge de inte enligt talmannen överträder gränsen för vad som får yttras i kammaren enligt vår författning. Inte heller vad gäller innehållet i svaren kan man således på konstitutionell grund rikta någon anmärkning mot statsråden.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

Herr talman! Bertil Fiskesjö nämnde att antalet frågor och interpellationer har ökat under senare år och att det är därför som svaren dröjer. Han började med detta i alla fall. Men man kan jämföra tidsöverdraget beträffande svar på frågor hösten 1977, då antalet framställda frågor var 225, med tidsöverdraget våren 1976, då vi hade en socialdemokratisk regering och då antalet framställda frågor var 225. I bilagan på s. 104 i konstitutionsutskottets betänkande kan kammarens ledamöter se detta. Där syns tydligt att tidsöverdraget har blivit större hösten 1977, vilket är en väldigt oroväckande tendens. När det gäller statsministerns sätt att överlämna frågor och interpellationer till annat statsråd poängterade jag klart att statsministern, när han får en fråga som rör ett annat statsråd, en fackminister, naturligtvis skall överlämna frågan eller interpellationen. Men när det gäller en fråga eller en interpellation som ställs till statsministern i hans egenskap av regeringschef och som rör stora övergripande saker, skall han besvara den frågan eller interpellationen själv. Av den jämförelse som Bertil Fiskesjö gjorde mellan Olof Palmes och Thorbjörn Fälldins besvarande av frågor framgick inte hur många frågor som hade ställts till resp. statsminister. Det bör man också ha klart för sig. Vi kan klart konstatera att det inte finns någon fast praxis när det gäller besvarandet av frågor som innehåller kritik mot enskilda.

Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist sade nu att det i och för sig är naturligt att statsministern till annat statsråd överlämnar frågor som sorterar under något fackdepartement. Ja, det är precis vad som har skett. Vi är överens om att såväl Olof Palme som Thorbjörn Fälldin har handlat helt korrekt i detta avseende. Men helt allmänt vill jag bara tillägga att det är regeringen själv, som inom de gränser som för ärendefördelningen gällande författningar ställer avgör hur frågorna skall fördelas. Det är inte riksdagens sak att skriva regeringen detta på näsan. När det gäller tidsöverdragen vill jag understryka att vi har påpekat dessa i utskottsbetänkandet. Vi är överens inom utskottet på den punkten. Vi tycker att det är olyckligt att det har blivit så långa tidsöverdrag. Vad jag framhöll förut var bara att socialdemokraterna inte skall komma och säga att förseningar är någonting nytt. Det är klart att förhållandet inte blir bättre därför att det var en stadgad praxis även under den socialdemokratiska regeringens tid att det förekom överdrag, men utskottet har nu uppmanat regeringen att svara snabbare på frågorna, och det tycker jag att regeringen skall ta ad notam. Sedan finns det naturligtvis alltid en mängd olika skäl som gör att man inte kan svara inom den tid som är angiven i riksdagsordningen. Jag har själv upplevt på den tiden då vi hade socialdemokratisk regering att jag blivit förhindrad att motta ett svar. Jag gick då till vederbörande statsråd och sade: Kan du inte vänta med att svara en vecka eller 14 dagar, så att jag har chans att vara med i debatten? Vederbörande var vänlig nog att säga: Ja visst, det kan jag göra. Är vi överens på den punkten så går det bra. Det är så det har fungerat i väldigt många fall. Och ibland är statsråd naturligtvis tvingade t.ex. att vistas utomlands eller är förhindrade av andra skäl. Slutligen den stadgade praxisen när det gäller svar på frågor som berör enskild. Jag upptäckte när jag gick igenom handlingarna att jag själv var inblandad som ett exempel i den här diskussionen. I en debatt angrep Jan Bergqvist hårt Nils G. Åsling för att han inte ville svara på vissa ting som herr Åsling ansåg berörde enskilda. Jan Bergqvist hänvisade då till en fråga som jag hade ställt om miljöskandalen BT Kemi i Teckomatorp — som verkligen är en sjuherrans miljöskandal, det vidhåller jag, vilka konstitutionella gränser jag därmed än skulle kunna tänkas tangera. Men låt oss säga att vad jag påstod i min interpellation var ett gränsöverskridande. Hur i all världen kan man vända detta till en anklagelse mot Nils G. Åsling för att han vill vara striktare när det gäller att iaktta de visserligen litet flytande gränser som finns på området? Om någon skulle anklagas, så vore det i så fall jag, och som enskild ledamot står jag inte under konstitutionsutskottets granskning.
Herr talman! Jag tycker att Bertil Fiskesjö är något motsägelsefull. Han sade i sitt inledningsanförande att socialdemokraterna i sina reservationer vill göra dechargen till en politisk stridsfråga. Nu tycker jag att Bertil Fiskesjö vill göra besvarande av frågor och interpellationer till en politisk stridsfråga. Som jag ser det, är det här en fråga som rör varje riksdagsledamot, hela riksdagen. Eftersom besvarandet av frågor och interpellationer föreskrivs i riksdagsordningen och diskussionen gäller riksdagsledamöternas arbetsförhållanden, borde det ligga i hela riksdagens intresse att föreskrifterna följs. Granskningen av frågeinstitutet ligger ju inom konstitutionsutskottets kompetens.
Herr talman! Detta har jag inte alls bestridit. Vi är också överens inom utskottet om att frågeoch interpellationsinstitutet är väldigt viktigt och att det är en uppgift för utskottet att se till hur det fungerar. Orsaken till att jag inte kan gå med på de skrivningar som socialdemokraterna har i sin reservation har jag utförligt redovisat i mitt första anförande, och jag skall inte upprepa den nu igen.

Herr talman! Anmärkningarna mot regeringen under den här punkten är ju två. De gäller för det första tidsöverdrag vid besvarande av frågor, för det andra att statsministern överlåtit besvarande av många frågor och interpellationer till andra statsråd. Till de bägge anmärkningarna skulle jag senare vilja foga en tredje. Men först vill jag säga att det är anmärkningsvärt vilken dubbel attityd som konstitutionsutskottets talesman herr Fiskesjö intog till frågeinstitutet i sitt första anförande. Dels förklarade han sig vara positiv till frågeinstitutet och dess utveckling, dels kom han med en rad förtäckta hotelser mot de riksdagsledamöter som använder sig av frågeinstitutet. Han begagnade termen ”kontinuerliga missbrukare” — sådana fanns tydligen enligt hans mening i riksdagen. Han talade om att det kanske skulle bli nödvändigt att ompröva frågeinstitutet, om antalet frågor och interpellationer ytterligare ökade. Jag tycker det var en otäck ton i herr Fiskesjös anförande som är anmärkningsvärd för att komma från en talesman för konstitutionsutskottet. Det är ju heller inte så att det finns någon alldeles bestämd tendens när det gäller utvecklingen av antalet interpellationer och frågor här i riksdagen. Jag vill påpeka att enligt den statistik som konstitutionsutskottet självt har levererat, så riktades det 1972 238 interpellationer till regeringen. 1977 var, trots en viss ökning under de senaste åren, antalet väsentligt mindre, nämligen 186. Det var alltså ett mindre antal interpellationer än i början på 1970-talet. När det gäller frågor, så riktades 1971 410 frågor till den sittande regeringen. Sedan hade man en viss nedgång — siffran låg i många år under 400. Det senaste året skedde en ökning till 534. Men tendensen är alltså inte bara att det sker en ökning; när det gäller interpellationerna är nivån faktiskt lägre än vad den var i början på 1970-talet. Det är ju dessutom så, att antalet interpellationer och frågor som riksdagens ledamöter anser det nödvändigt att rikta till regeringen i hög grad avgörs av regeringens politik. Om en regering för en i så många avseenden dålig och mot folkflertalets intressen riktad politik som den borgerliga regeringen har gjort under den tid den har suttit vid makten, så är det rätt naturligt att detta utlöser en rad interpellationer och frågor från oppositionspartiernas ledamöter, som ju har skyldighet att bevaka sina väljares och hela folkets intressen. Jag ser den här ökningen av antalet framställda frågor som ett sundhetstecken och vill bestämt protestera mot antydningarna om att det skulle vara nödvändigt att ompröva frågeinstitutet. Jag tror i stället att det skulle vara angeläget att utveckla interpellationsoch frågeinstitutet, så att vi får en livligare debatt än vad som nu ibland förekommer, beroende på att statsråden egentligen inte vill vara med i en verklig debatt utan endast avger formella svar. Det är riktigt att tendenserna till tidsöverdrag vid besvarande av frågorna och till att statsministern överlåter många frågor till andra statsråd fanns också under den socialdemokratiska regeringens tid. Det tycker jag man bör påpeka. Men det är inget tvivel om att vi har en ökad tendens till missbruk från den nuvarande regeringens sida i bägge dessa avseenden. Och man kan ju inte säga att anmärkningarna i dag mot den borgerliga regeringen är obefogade, därför att den socialdemokratiska regeringen och den socialdemokratiske statsministern gjorde sig skyldiga till samma missbruk gentemot riksdagen. Då borde de borgerliga ledamöterna i stället redan under den tiden ha anmärkt på en tendens som måste vara felaktig. Vpk instämmer för sin del i anmärkningarna som har gjorts under den här punkten och i reservationen 1. Jag skulle vilja ge ett dagsfärskt exempel som visar hur statsministerns förfarande att överlämna besvarandet av interpellationer och frågor till andra statsråd inkräktar på hela riksdagens arbetsordning och riksdagens arbetstid. Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Thage Peterson riktade den 28 mars en interpellation till statsministern, där han tog upp vissa frågor som har samband med devalveringen förra sommaren. Han fick svar den 11 april av statsministern. Den 31 mars, alltså tre dagar efter herr Thage Peterson, när nytt material hade publicerats av två riksbanksekonomer i tidskriften Ekonomisk Debatt, riktade jag en interpellation till statsministern om i huvudsak samma problem. Den interpellationen skall besvaras nu på fredag av ekonomiministern. Det är tydligen det enda ärende som förekommer vid riksdagens plenum denna dag. Vi får också i dag i anslutning till senare punkter i konstitutionsutskottets betänkande en debatt om vad som hände i samband med devalveringen sommaren 1977. Det blir alltså i riksdagen under en mycket kort tidrymd tre debatter i samma ämne. Det måste vara att förfara på ett felaktigt sätt. Riksdagen har, som alla känner till, ett mycket ansträngt tidsschema. Statsministerns förfarande i detta fall innebär alltså att man onödigt arbetsbelastar både riksdagsledamöterna och riksdagens tjänstemän och övriga som arbetar här i huset. Det kan inte vara riktigt. Det riktiga hade i det här konkreta fallet varit att statsministern samtidigt svarat på bägge dessa interpellationer. Detta är ett flagrant exempel på den nuvarande statsministerns tendens att överlåta besvarandet av interpellationer och frågor till fackministrar. Det är givet att fackministrar i vissa fall kan vara mera sakkunniga när det gäller olika problem. Men det avgörande är att statsministern skall synas här i riksdagen. Statsministern skall inte vara anonym för riksdagens ledamöter, för massmedia och för de medborgare som följer riksdagens debatter. Han skall inte gömma sig i kanslihuset, utan han skall ta alla tillfällen i akt att presentera sin regerings politik för riksdagen. Jag tycker det är ett minimikrav att han svarar på de frågor och interpellationer i allmänna ämnen som riktas till honom. Den tredje punkt jag skulle vilja ta upp gäller den tendens som funnits under den nuvarande regeringen att statsråd inte egentligen går i svaromål när det riktas frågor och interpellationer till dem. De undviker verklig debatt, avger ett formellt svar men vill inte fortsätta att belysa de frågor det gäller. Denna tendens var tydlig i framför allt ekonoministerns beteende under en period här i riksdagen. Jag har tidigare tagit upp och kritiserat detta i en fråga till statsministern. Jag är glad att statsministern i varje fall den gången personligen svarade och inte överlät svaret till ekonomiministern.
Herr talman! Carl-Henrik Hermansson lyssnade inte på mig men fick den uppfattningen — eller också föreställer han sig att det är så — att jag vill åt frågeoch interpellationsinstitutet. Det är precis tvärtom. Jag vill bevara det som ett vitalt inslag i riksdagsarbetet. Vad jag påpekade var att frågeoch interpellationsinstitutet kan få en sådan utveckling att vi av rent praktiska skäl inte klarar av det i dess nuvarande former. I land efter land där man har parlamentarisk demokrati — i kommuniststaterna behöver man ju inte besväras av sådana här ting; där är det aldrig någon som ställer några frågor i parlamenten — har man upptäckt att antalet frågor sväller till 6 000, till 7 000, till 10 000. Vad skall vi göra om utvecklingen också hos oss går i den riktningen? Då får vi naturligtvis gå över till andra former för besvarandet. Jag hoppas att vi inte skall få den utvecklingen i vårt land. Men nog har vi fått en väldig ökning av antalet frågor. Tendensen är såvitt jag har kunnat finna att antalet fortsätter att stiga. Var mättnadspunkten ligger är en annan sak. Carl-Henrik Hermansson talade liksom alla andra vpk-are för folkflertalets intressen. Det är väl i enlighet med den nya matematiken som ett folkflertal kan bestämmas till omkring 5 96. Eller också är det i överensstämmelse med den kommunistiska demokratiska centralismens principer! Vi har gått igenom de frågor statsministern har överlämnat till andra statsråd. Vi fann då att det i de allra flesta fall inte funnits någon som helst anledning för just statsministern att uppträda som svarare på den fråga som hade ställts. Statsministern skall ansvara för regeringen — han skall inte gömma sig i kanslihuset, säger Carl-Henrik Hermansson. Det där är en myt som socialdemokraterna och vpk driver. Jag har gått igenom debatterna och funnit att statsministern uppträtt i alla viktigare debatter här i kammaren, ungefär på samma sätt som den tidigare statsministern. Men när det gäller de sakfrågor som behandlas i olika fackutskott är det självfallet rätt naturligt att regeringen företräds av det statsråd som har ansvaret för ämnesområdet i fråga. Så har det alltid varit och så får det väl bli även i fortsättningen. När det gäller alla dessa frågor om devalveringen vill jag säga att de på sitt sätt belyser den problematik som jag tidigare var inne på. Man kan t.ex. fråga sig om det är så förfärligt nödvändigt att väcka en fråga i ett ärende som rör precis samma frågeställning som man vet kommer upp till debatt i kammaren veckan därpå på grundval av konstitutionsutskottets betänkande. Den som är intresserad av den fråga det gäller kan ju i stället välja att delta i den redan annonserade debatten. Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Det ställs alltså frågor i ärenden som man vet inom en snar framtid kommer att diskuteras i kammaren av annat skäl.

Herr talman! Delvis pratade herr Fiskesjö strunt i sitt inlägg, och det skall jaginte bry mig om att bemöta. Jag försöker att hålla mig till de sakfrågor som vi diskuterar under den här punkten. Herr Fiskesjö säger nu att han i själva verket är mycket positiv till frågeinstitutet. Men då skulle han ju inte ha uttalat sig på det sätt som han gjorde i sitt första anförande. Herr Fiskesjö kan ju själv i protokollet kontrollera vad han har sagt. Han skall då finna att det inte andas någon särskilt positiv inställning till frågeinstitutet; där fanns både slängar och direkta hotelser om att en fortsatt utveckling skulle nödvändiggöra ingripanden. Det finns ingen anledning att tala om att det kanske kommer att bli 10 000 frågor här i kammaren, när vi f. n. har omkring 500 under ett helt år. Det innebär inte den arbetsbelastning som regeringens företrädare nu talar så ivrigt om. Det är ingen större skillnad mot vad som förekom under den föregående regeringen. Det argumentet tycker jag alltså man kan lämna därhän. Herr Fiskesjö säger nu att om en fråga behandlas i ett betänkande från konstitutionsutskottet, så skall riksdagens ledamöter inte väcka interpellationer eller frågor med samma tema. Han menade att det tydligen var olämpligt av både Thage Peterson och mig att ta upp frågor kring devalveringen förra sommaren. Nu är det så — vilket Bertil Fiskesjö borde känna till, om han följer med i press och tidskrifter — att det för en kort tid sedan utgavs ett helt nytt material för belysning av den stora spekulation i en devalvering av den svenska kronan som förekom under förra året. Detta material borde ha publicerats i KU:s betänkande, men KU har inte alls brytt sig om det. Det var på grundval av detta material som jag framställde min interpellation. Jag menar att det var ytterst befogat att framställa denna och att ta fram hela materialet till diskussion här i kammaren. Jag skall återkomma till frågan när vi diskuterar devalveringen. Den avgörande punkten för kritik av den borgerliga regeringen är att den inte på något sätt ingrep mot denna spekulation i en devalvering av den svenska kronan. Vad sedan gäller myten om herr Fälldins, och jag kan gärna tillägga de Övriga statsrådens, närvaro i kammaren, så är det möjligt att herr Fiskesjö är mera visionär, mera synsk än jag och kan se saker i det fördolda. Jag kan i varje fall inte se vare sig herr Fälldin eller något annat statsråd på regeringsbänken.
Herr talman! När det gäller talet om att vara visionär vill jag gärna erkänna att jag inte är så visionär att jag just nu kan se något statsråd här i kammaren. Men nyligen var ett statsråd här. Vi kan i och för sig diskutera frågan huruvida statsråd skall närvara eller ej vid dechargedebatterna. Man kan rimligen inte begära att de skall delta i dessa debatter. Det är en fråga som vi diskuterat fram och tillbaka under alla år och där ledamöterna i kammaren varit av olika åsikt. Beträffande talet i övrigt om att statsministern gömmer sig i kanslihuset etc. har jag helt enkelt gått igenom kammarens protokoll över debatter och annat som tidigare förekommit på området. Jag har funnit att detta tal kan karakteriseras som, i enlighet med vad C.-H. Hermansson använt mot mig, rent struntprat. Jag anser det också vara rent struntprat att tala om sig själv som en företrädare för folkflertalet när man i realiteten företräder 5 96. C.-H. Hermansson påstår vidare att jag uttalat mig nedsättande om frågeinstitutet. Det har jag inte alls. Jag skall inte ändra ett ord i det anförande som jag startade diskussionen med efter Wivi-Anne Cederqvists inlägg. Jag tycker att det är ett utmärkt institut och vill slå vakt om det. Jag har pekat på de faror som hotar och refererat till utvecklingen i vissa andra länder. Det är lätt att kontrollera att det faktiskt är på det sättet. Vidare menade C.-H. Hermansson i sitt senaste inlägg att jag skulle ha sagt att t.ex. Thage Peterson eller C.-H. Hermansson inte fick framställa frågor i devalveringsärendet. Det fick ni naturligtvis göra! Ni har full rätt till det enligt gällande regeringsform. Jag bara gjorde en försiktig antydan om att jag föreställde mig att frågeställarna var medvetna om att hela frågekomplexet inom en mycket snar framtid kom att ventileras i kammaren på grundval av konstitutionsutskottets betänkande. Vad beträffar det material som C.-H. Hermansson säger att jag aktualiserade har det självfallet varit tillgängligt för KU:s granskning av ärendet. Vi är faktiskt ganska ambitiösa och försöker plocka samman allt som kan ha relevans för det ärende vi behandlar.
Herr talman! Först vill jag understryka att vad beträffar det nya materialet kring spekulationen i samband med devalveringen förra sommaren sade jag att det borde ha återgivits och behandlats i KU:s betänkande. Det finns en antydan om det i den socialdemokratiska reservationen, men i övrigt finner jag inte några spår av att konstitutionsutskottet studerat materialet. I så fall borde man rimligen ha dragit vissa slutsatser av vad som där avslöjas. Jag får återkomma till frågan i den följande debatten. Självfallet har jag inte sagt att jag själv och Thage Peterson enligt herr Fiskesjö inte fick interpellera i den här frågan. Herr Fiskesjö ansåg att vi inte borde ha interpellerat. Jag menar att om statsministern hade agerat på ett annat sätt hade man sparat värdefull tid för den hårt arbetstyngda riksdagen. Nu får vi tre debatter mot annars två, dels en interpellationsdebatt, dels en debatt i samband med granskningsbetänkandet. Mycket tid hade naturligtvis kunnat sparas. Jag tog detta som ett konkret exempel på att statsministerns agerande när det gäller att överlåta frågor och interpellationer till fackministrar ju inte är något som bara rör interpellanterna utan hela riksdagen och dess arbete. Vad slutligen gäller frågan om representanter för folkflertalet, herr Fiskesjö, så har jag aldrig framställt mig som någon sådan. Jag talade om att regeringen förde en mot folkflertalets intressen riktad politik. Såvitt jag kan bedöma av det senaste valet finns det inget parti här i riksdagen som kan framställa sig som representant för folkflertalet i den meningen att det bakom sig har en majoritet av väljarna. Detta är någonting som vi väl alla känner till. Jag anser emellertid att regeringens agerande gentemot riksdagen inte bara är en fråga om förhållandet mellan statsråd och enskilda riksdagsledamöter. Regeringens närvaro i riksdagen, statsministerns närvaro och frågan om hans sätt att gå in i debatterna eller avstå från att göra det, har större räckvidd än vad gäller förhållandet till de enskilda riksdagsmännen. Det är en fråga om agerande gentemot folkflertalet för vars vilja riksdagen skall vara uttryck.

Herr talman! Inledningsvis skall jag säga några ord om ett avsnitt där utskottet är överens. Det gäller bekymren med de långa handläggningstiderna i bostadsdepartementet. Som man tidigare påpekat är det förvisso ett hårt arbetsbelastat departement. Ett stort antal ärenden på byggnadslagstiftningens område blir föremål för prövning. Ett enigt utskott finner det angeläget att man på olika vägar söker nedbringa tiden för hanteringen. Om ärendena blir föremål för en alltför långdragen behandling hinner de ju förlora sin aktualitet. Nu måste man tyvärr konstatera att ärendebalansen ökar på ett oroande sätt år från år. Det är belagt med siffror i utskottsbetänkandet. Från departementet sägs nu att dessa problem ägnas särskild uppmärksamhet. Man får livligt hoppas att det kan leda till positiva resultat. Så skall jag ägna mig åt ett par avsnitt där meningarna är delade i utskottet — sannerligen inte i imaginära frågor, som Bertil Fiskesjö raljerade om i debattens inledning. Det första avsnittet gäller handläggningen i bostadsdepartementet av frågor som rör dispenser från det s.k. tätbebyggelseförbudet enligt 5 § BL. I enlighet med principen att det är samhället som har huvudansvaret för samhällsbyggandet och utformningen av den lokala miljön stadgas i denna paragraf ett förbud för bebyggelse, som skulle innebära tätbebyggelse, med mindre än att marken genom planläggning enligt BL bedömts som lämplig för bebyggelse. fr.o.m. den I juli 1977 har, efter ett förslag från den borgerliga regeringen, förbudet mildrats så att tätbebyggelse av mindre omfattning kan tillåtas efter prövning i samband med ansökan om byggnadslov. Av propositionen där ändringen föreslogs kan dock utläsas att denna möjlighet bör tillämpas restriktivt. Bl. a. anförs att den föreslagna ordningen inte skall tillämpas om en byggnad eller en bebyggelsegrupp nu eller senare föranleder behov av gemensamma anordningar av mer betydande omfattning eller krav på allmänna va-anläggningar o. d. Utskottets granskning av regeringens praxis på detta område omfattar första halvåret 1976 och första halvåret 1977, dvs. innan den refererade lagändringen trätt i kraft. Regeringen hade under denna tidsperiod — liksom fortfarande — en möjlighet att enligt 136 § BL medge dispens från tätbebyggelseförbudet. Regeringens befogenhet att i särskilda fall medge undantag begränsas inte av någon särskild förutsättning. Av betydelse vid bedömningen av regeringens praxis på detta område är de uttalanden som gjordes i samband med att 6 § BL ändrades år 1971. I denna paragraf definieras begreppet tätbebyggelse. Därmed avses sådan samlad bebyggelse som nödvändiggör eller kan väntas nödvändiggöra särskilda anordningar för att tillgodose gemensamma behov. Vid prövningen skall hänsyn tas också till bebyggelse som är att vänta. I samband med ändringsförslaget uttalade departementschefen att det låg i sakens natur att bestämmelsen om dispens från tätbebyggelseförbudet skulle tillämpas restriktivt. Han ansåg att den ändring av tätbebyggelsedefinitionen som förordades och motiven för ändringen ytterligare markerade att dispens borde vara en ren undantagsföreteelse. Enligt departementschefen borde dispensgivningen t.ex. inte få leda till att ett bebyggelseområde, för vilket detaljplan borde ha upprättats, blir utbyggt utan föregående detaljplanering . Principen att samhället bör ha ett ansvar för bebyggelseutvecklingen och utformningen av den lokala miljön och därtill pröva olika byggnadsföretag från allmän synpunkt stärktes ytterligare följande år. Då infördes genom en ändringi5 § BL bestämmelser som reglerar även glesbebyggelserätten. Sådan prövning förutsattes kunna ske med utgångspunkt i generalplaner eller annan översiktlig planering. Under den socialdemokratiska regeringens tid utvecklades successivt planlagstiftningen efter riktlinjer, som innebar att inflytandet över markplanering och markanvändning försköts från de enskilda markägarna till de demokratiskt valda samhällsrepresentanter som arbetar på medborgarnas uppdrag. Vägledande för utvecklingen var de principer jag tidigare nämnt. I linje med denna syn på planeringsfrågorna uttalades också att regeringens dispensrätt från de planbeslut som fattats i kommunerna skulle utövas restriktivt. Detta motiverades både av behovet att verkligen åstadkomma den planmässighet som lagstiftningen åsyftade och av omsorgen om det kommunala ”planmonopolet” — dvs. principen att besluten skall fattas så nära de enskilda människorna som möjligt. Den granskning som utskottet genomfört av regeringens handläggning av dispensärendena har givit uppseendeväckande resultat. Under undersökningsperioderna avgjorde regeringen 177 dispensärenden i vardera perioden. Den socialdemokratiska regeringen beviljade dispens i sju av fallen. I sex av dessa fall hade byggnadsnämnden tillstyrkt dispens och i det sjunde hade stadsarkitekten i yttrande över besvären anfört att ett undantag från en restriktiv praxis kunde motiveras. Den borgerliga regeringen beviljade dispens i 47 av fallen och i 19 fall även mot byggnadsnämndens avstyrkande. När den socialdemokratiska regeringen sålunda beviljade dispens i 4 96 av ärendena beviljade den borgerliga regeringen dispens i 27 96 av fallen. Det är uppenbart att regeringsskiftet inneburit en väsentlig förändring av praxis på detta område. Den restriktivitet som den socialdemokratiska regeringen upprätthöll — helt i enlighet med intentionerna i lagstiftningen — har uppluckrats. Praxis har ändrats i en riktning som strider mot de principer som under lång tid vuxit fram rörande markplaneringen i vårt land samt de riksdagsuttalanden som gjordes så sent som 1971. Försvagningen av principen att mark före bebyggelse skall ha prövats från allmän synpunkt lämpad härför ligger i linje med den olyckliga uppluckring av lagstiftningen som den borgerliga riksdagsmajoriteten genomdrev under 1977. Förändringen i praxis inträffade emellertid före den aktuella lagändringen. Enligt reservanternas mening är detta olämpligt inte minst från rättssäkerhetssynpunkt. Så otvetydiga motivuttalanden som här föreligger måste vara vägledande för regeringens tillämpning av lagstiftningen. Här har emellertid en lagstiftning, som riksdagen under lång tid byggt upp och förstärkt, ändrats i sin tillämpning utan att riksdagen fått ta ställning till den nya inriktningen. Enligt reservanternas mening visar regeringens handläggning av dessa dispensfrågor på nonchalans inte bara mot de principer för markplanering som tillämpats i vårt land under lång tid, utan även mot riksdagen som lagstiftare. Detta om första avsnittet. Utskottet har också under årets granskningsarbete uppmärksammat handläggningen av några fall då regeringen vägrat fastställelse av stadsplaner som antagits av kommunerna. Det mest oroande gäller två stadsplaner i Östersund. I fråga om Ope-Torvalla i Östersunds kommun vägrade regeringen genom beslut den 18 augusti 1977 att fastställa två stadsplaner för del av Ope i kommunen. I hela området var planerat 2 450 bostäder och arbetsområden för 1 500-3 000 personer. Planeringsarbetet hade pågått redan före 1971 års kommunsammanläggning, då området ingick i Brunflo kommun. I januari 1971 beslöt fullmäktige om en generalplaneskiss, i vilken bl.a. ingick en utbyggd stadsdel i Ope-Torvalla. Under 1972 utarbetades och remissbehandlades ett dispositionsförslag grundat på generalplaneskissen av år 1971. Då fanns inga väsentliga erinringar mot förslaget. Lantbruksnämnden accepterade t.ex. den gräns mellan bostadsområde och jordbruksmark som medger den bostadsbebyggelse som regeringen sedan vägrade fastställa 1977. I maj 1973 beslutade fullmäktige om en plan som innebar en utbyggnad av Ope till på sikt 5000 invånare. Samma år uppdrog kommunstyrelsen åt byggnadsnämnden att utarbeta en stadsplan så att den kunde vara fastställd 1976. Kommunstyrelsen antog också ett bostadsbyggnadsprogram med byggstart i Ope år 1977. Genom regeringens beslut har en svår bristsituation på bostadsmarknaden i Östersund förvärrats ytterligare, eftersom alternativa planer för en bostadsbebyggelse av den aktuella omfattningen saknas. De ansvariga i Östersunds kommun har liksom de bostadssökande kommit i en mycket svår situation. I sitt beslut hänvisade regeringen till att riksdagen under senare år givit uttryck för en mer restriktiv inställning till användningen av åkermark för annat än jordbruksändamål. Riksdagens uttalande gavs alltså rättsverkan, och därtill retroaktiv sådan. I beslutet anfördes att marken i de två stadsplanerna får anses ha sådant värde från jordbrukssynpunkt att den inte bör tas i anspråk för bebyggelseändamål. Angelägenheten av att bevara jordbruksmarken i detta område har alltså tillmätts så stor betydelse att de allvarliga konsekvenserna för bostadsförsörjningen i kommunen vägt lättare. Det har också motiverat ett avsteg från den sedan länge accepterade huvudprincipen att det är kommunerna, som har ansvaret för planering och markanvändning. Enligt reservanternas mening har en sådan prioritering inte något stöd i de uttalanden som gjorts i samband med att riksdagen antog riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Kommunerna har huvudansvaret för samhällsbyggandet och utformningen av den lokala miljön. Uttrycket ”kommunalt planmonopol” grundas på principen att det är kommunen som avgör om och när en plan skall föras fram till fastställelseprövning, att kommunen har ett starkt inflytande på dispensärenden rörande avvikelser från planer, samt på kommunens befogenheter i övrigt att påverka utformningen av den lokala miljön. De tvångsåtgärder som regeringen enligt lagstiftningen har rätt att vidta, t.ex. att förelägga kommunen att upprätta och anta generalplan, är avsedda att utnyttjas endast undantagsvis —t.ex. om stat och kommun har olika uppfattning om lokaliseringen av viss industri. Reservanterna finner inte att regeringens beslut om de två stadsplanerna i Östersund grundas på några tvångsregler i byggnadslagstiftningen. Det måste i stället ses som ett resultat av en tolkning av den fysiska riksplaneringens riktlinjer. Jag vill dock påpeka att frågan om kommunernas ställning i den fysiska riksplaneringen har diskuterats i en rad olika sammanhang. Departementschefen berörde kommunernas roll i propositionen 1972:111. Han framhöll där bl.a. att inom vissa områden rör planeringen och utnyttjandet av de fysiska resurserna inte bara er kommuns invånare utan är av intresse för en region eller hela landet. De geografiska riktlinjerna för markanvändningen som motiveras av riksintresse ansågs dock endast komma att gälla mindre delar av landet och i allmänhet vara mycket översiktliga. Departementschefen förordade att det i huvudsak bör ankomma på kommunerna att fullfölja de uppdragna riktlinjerna. Någon principiell kompetensförskjutning mellan stat och kommun ansågs inte följa av den fysiska riksplaneringen. Beträffande fastställelseprövning av detaljplan framhöll departementschefen att fastställelse kan vägras som ett medel att tillgodose riksplaneringens intentioner, om detaljplanen saknar erforderligt underlag i översiktsplan eller strider mot sådan plan. Vad gäller jordbruksmarken anslöt sig departementschefen i propositionen 1972:111 till ett uttalande av jordbruksutskottet från 1969, i vilket anfördes att högvärdig jordbruksmark inte bör tas i anspråk för tätbebyggelseändamål om en från samhällets synpunkter likvärdig lösning kan åstadkommas på annan för jordbruket mindre värdefull mark. Gjorda uttalanden i samband med tillkomsten av den fysiska riksplaneringen innebär enligt reservanternas mening att den kompetensfördelning, som tidigare gällt beträffande stat och kommun vad avser markanvändningen, inte skall rubbas. Det har i olika sammanhang betonats att hänsynen till riksintressena i första hand skall tas av de enskilda kommunerna. Det är i första hand kommunerna själva, i enlighet med den fysiska riksplaneringens riktlinjer, som skall lösa uppkommande konflikter mellan olika markanspråk. Nya tvångsmedel från statens sida avvisas. Det är enligt vår mening självklart att kommunerna i den situation som inträffat i samband med tillkomsten av dessa riktlinjer inte kan helt koppla loss från redan tidigare påbörjad planläggning. Det är också viktigt att regeringen vid handläggningen av planärenden verkligen iakttar den restriktivitet i fråga om ingrepp i kommunernas självbestämmanderätt, som förutsattes när riktlinjerna antogs av riksdagen. Bakom då gjorda uttalanden låg övertygelsen att det ur demokratisk synvinkel är nödvändigt att det avgörande inflytandet över planeringen av kommunens yta samt att bestämmanderätten i kommunala lämplighetsfrågor ligger så nära medborgarna som möjligt, dvs. inom kommunen. Enligt reservanternas mening har regeringen genom sitt beslut gjort ett väsentligt avsteg från intentionerna i den fysiska riksplaneringen. Fler beslut av liknande karaktär skulle kunna leda till en oroande och icke avsedd kompetensförskjutning från kommunerna till staten. I stället för en önskvärd minskning av statens detaljstyrning skulle en sådan utveckling enligt vår uppfattning innebära en väsentlig urholkning av den kommunala självstyrelsen — något som vore ytterst olyckligt. Avslutningsvis, herr talman, vill jag gör en anmärkning av mer allmänt slag. Handläggningen av de dispensärenden och de stadsplanefrågor som granskats visar tyvärr på en bristande vilja att värna om allmänhetens rätt att på lokal nivå ta ett gemensamt ansvar för den lokala miljön. Snarast demonstreras en vilja att prioritera enskilda markägares intresse av exploatering framför kommunmedborgarnas berättigade anspråk på en god och planerad framtida bebyggelsestruktur. I stadsplanebesluten har regeringen gjort avsteg från det kommunala planmonopolet på sätt som innebär att jordbrukets intressen prioriterats före de valda förtroendemännens omsorg om en god bostadsförsörjning i kommuninvånarnas intresse. Regeringsskiftet 1976 har, mot bakgrund av gjorda iakttagelser under årets granskning, enligt reservanternas mening inneburit att utvecklingen mot en samhällsplanering i de breda medborgargruppernas intresse avbrutits. Ja, här har närmast tagits ett steg tillbaka. Jag ber att få yrka bifall till s-reservationen 2, som rör avsnitt 8.

Herr talman! Avsnitt 8 i granskningsbetänkandet behandlar byggnadslagstiftningsärenden. På två punkter i avsnittet har socialdemokraterna anfört reservation och kritiserat regeringen och ansvarigt statsråd. För det första har man pekat på att antalet avslagna besvärsärenden hos regeringen rörande dispens från tätbebyggelseförbudet minskat och nu utgör 73 96 av de inkomna 177 besvärsärendena jämfört med tidigare hela 96 96. Denna minskning av avslagen står enligt reservationen i strid med den restriktiva praxis som gällt tidigare, och man hänvisar dessutom till ändringen i6 §i1971 års byggnadslag, för att understryka den från reservanternas synpunkt angelägna restriktiviteten vid behandlingen av dispensärenden. För det andra gäller det det absurda påståendet att regeringen skulle gått markägarnas intressen till mötes genom att inte fastställa byggnadsplaner där förstklassig åkermark avsågs bli bebyggd. Beträffande dispenserna måste reservanterna gå hela sju år tillbaka i tiden för att finna ett uttalande, som kan tänkas ge underbyggnad åt reservationen. Men tiderna förändras, och reservanterna har förbisett den ändring av 5 § i byggnadslagen som kom till stånd ett år senare och trädde i kraft den 1 januari 1973, varigenom möjligheterna till dispens från det allmänna tätbebyggelseförbudet ökades. På grundvalav denna ändring utgav bl.a. planverket en lista på s.k. särskilda skäl, som kan tänkas gälla i olika dispenssituationer. Från dåvarande departementschefen gjordes i samband med propositionen 111 år 1972 uttalanden att byggnadsföretag skulle kunna tillåtas dispensvägen i fall där detta tidigare ej varit möjligt. Denna kompletterande bebyggelse skulle då exempelvis tillkomma som komplement till befintlig bebyggelse i byar utanför tätorterna. I en interpellationsdebatt ett år senare sade departementschefen att glesbebyggelse är och kommer att vara den enda lämpliga byggandeformen i stora delar av landet, att den inte skall motverkas och att en betungande prövning inte skall införas. Beträffande antalet besvärsärenden som bifallits och skillnaden mellan första halvåret 1976 jämfört med samma tid 1977 skall man vara på det klara med att den undersökningen är tämligen ytlig. Det har i samband med den inte gjorts någon analys av de ärenden som icke vann bifall. Men det förhåller sig så, att bland de ärenden som bifallits har vederbörande byggnadsnämnd tillstyrkt bifall i de avgjort flesta fallen, och regeringen har således följt Beträffande dispenserna för bostadsbyggande utanför tätorterna skulle detta enligt reservationen vara eftergifter för markägarintresset. Det förhåller sig naturligtvis inte på det sättet. Mot bakgrund av riksdagsuttalanden, planverkets anvisningar och den vidgade dispensmöjligheten måste det ju vara ett samhällsintresse att tillkommande bebyggelse uppförs runt om i landets glesbygder. Samhällsintresset ligger i att tillkommande bebyggelse underhåller serviceunderlaget och medverkar till att det kan bibehållas. Bostadsbyggande och inflyttning av exempelvis unga familjer i glesbygder ökar tryggheten för de äldre och medverkar till att de kan bo kvar i de miljöer de har blivit vana vid. Landsskapsbilden bibehålls oförändrad och landskapet hålls öppet. Detta kan väl inte vara något markägarintresse, Yngve Nyquist? Vad som framförs i reservationen innebär dessutom naturligtvis en anklagelse mot kommunernas dispensgivning. När en kommun tillstyrker dispens för att t.ex. bibehålla serviceunderlaget i en viss bygd skulle detta enligt reservationen vara att gå markägarnas intressen till mötes. I reservationen framhålls att det nu skett en ideologisk förändring när det gäller bostadsbyggande utanför tätort, och det är naturligtvis riktigt. Restriktioner och krångel kring bostadsbyggandet ute i landets glesbygder torde ha varit en bidragande orsak till regeringsskiftet. Detta gör naturligtvis att regeringen handlägger ärenden av denna typ mycket noggrannare än den föregående regeringen gjorde. Vad som är intressant är frågan om regeringen har överskridit de möjligheter att bevilja dispens från tätbebyggelseförbudet som byggnadslagen ger. Detta hävdas inte i reservationen. Det skulle vara intressant om Yngve Nyquist kunde ge något exempel på att man från regeringens sida i dessa fall har överskridit sina befogenheter enligt byggnadslagen. Reservationen gäller också vissa planärenden. Reservanterna drar fram fallet Ope-Torvalla utanför Östersund. Här gällde det frågan om att bebygga ett av länets bördigaste jordbruksområden. Det gällde också pågående markanvändning. Regeringen fastställde inte det planförslag som var upprättat, med hänvisning till åkermarken och bl.a. också till de uttalanden som riksdagen tidigare gjort i frågan om fysisk riksplanering. Riksdagen har ju vid flera tillfällen understrukit vikten av att bevara åkermarken för jordbruksproduktion. Det föreligger ofta konflikt mellan olika intressen beträffande markanvändningen. Det kan vara fråga om att ta i anspråk åkermark, och det kan vara fråga om andra motstående intressen. I samband med frågan om fysisk riksplanering 1972 beslöt riksdagen att de av riksdagen fastlagda riktlinjerna för hushållningen med mark och vatten skulle bli vägledande för regeringen och underlätta för myndigheter vid beslut om sådan markanvändning som riktlinjerna avser. Civilutskottet uttalade vid riksmötet 1975/76 att det är av mycket stor vikt att äldre preliminära planförslag inte får leda till att riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen uppluckras. I sammanhanget erinrades om vikten av att äldre planer ses över mot bakgrund av den fysiska riksplaneringen. För att säkerställa att riktlinjerna följdes bereddes bl.a. möjlighet för statliga organ att i tvingande fall ingripa i kommunernas planarbete. I praxis har alltså de statliga myndigheterna inte bara övervakat lagligheten i kommunens planbeslut och sett till att den enskildes rätt inte trätts alltför nära. Myndigheterna har också bevakat att nödvändig hänsyn tagits till viktiga intressen som är gemensamma för landet, t.ex. att fagra områden bevaras eller att åkermark skonas. Belysande för hur praxis utvecklades under den tidigare regeringens tid är vad den förre bostadsministern anförde i Expressen den 16 maj 1976 med anledning av att regeringen då vägrat fastställa ett förslag till stadsplan för Tranås innerstad. Bostadsministern framhöllatt det i princip bör vara kommunen som efter lokal debatt avgör hur man vill att olika områden skall användas. Men fortsatte han, på samma sätt som vi har vissa normer för byggnaders kvalitet behövs också vissa normer för hur planer får se ut. I all planering finns nämligen både allmänna, övergripande intressen och lokala intressen. Det är, framhöll bostadsministern, t.ex. ett allmänt intresse att man inte planerar områden så att de blir svårt bullerstörda eller att man bygger på åkermark om det finns andra alternativ. När man nu i reservationen framställer regeringsbeslutet i detta planärende som en eftergift för markägarintressen, är det en mycket märklig argumentering. Konsekvensen av detta blir att alla de uttalanden som riksdagen gjort om det nödvändiga i att bevara åkermarken för jordbruksproduktion skulle vara eftergifter för markägarintresset. Det är uttalanden som samtliga partier ställt sig bakom, inte minst förre departementschefen i det tidningsuttalande som jag nyss citerat ur. Det måste väl ändå förhålla sig så, att socialdemokratin står fast vid uppfattningen att åkermarken är en värdefull naturresurs som skall användas för det ändamål som riksplaneringen avsåg. Någon tillstymmelse till anmärkning från konstitutionsutskottets synpunkt finns inte i reservationen. Regeringen har beaktat de intressen som skall beaktas vid prövning av byggnadsoch stadsplaner, och något fog för kritik mot regeringen föreligger därför inte. Samma sak gäller handläggningen av dispensärenden. Något fog för kritik föreligger inte heller där. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan. Till sist några ord om ärendebalansen. Av granskningen framgår att besvärsärendena har ökat kraftigt i antal. Bostadsdepartementet är ett särskilt besvärstyngt departement. Det är, som påpekats vid tidigare års granskning, angeläget att förkorta handläggningstiderna så mycket som möjligt. Beträffande bostadsdepartementet och dess ärendebalans är det angeläget att påpeka vad som framkommit vid granskningen. Frågorna har i bostadsdepartementet ägnats särskild uppmärksamhet av den projektgrupp som tillsatts. Denna grupp har emellertid till uppgift att göra en översyn av handläggningen av besvärsärendena vid departementet och att ge förslag på tänkbara vägar för att avkorta handläggningstiderna och påskynda ärendebehandlingen. Till sist några ord till Yngve Nyquist beträffande hans engagerade tal om kommunernas möjligheter till självbestämmanderätt. Jag skall bara be att få upplysa Yngve Nyquist om att kommunerna har dispensrätten på delegering och att det faktiskt har hänt att kommuner har förlorat dispensrätten när det gällt byggande utanför planlagt område. Vidare är det fortfarande möjligt att, om man inte är nöjd med handläggningen av ett byggnadsärende, överklaga denna hos regeringen. Det finns alltså olika möjligheter för de enskilda människorna att på den punkten få sina önskemål tillgodosedda.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

Herr talman! Jag försökte med siffror belägga hur dispenserna från tätbebyggelseförbudet har utvecklats. Utvecklingen har gått från sju ärenden under den period då den socialdemokratiska regeringen beviljade dispenser till 47 ärenden under motsvarande period på den borgerliga regeringens tid — och i det senare fallet beviljades dispenser i 19 ärenden — och mot byggnadsnämndens avstyrkande! Sådan är alltså situationen, såsom jag hade anledning att påpeka. Jag anser fortfarande att man har handskats vårdslöst med dispensmöjligheterna.

Det är dock givet att försiktighet bör iakttas beträffande dispensgivningen inom områden med stark bebyggelseutveckling.” Fortfarande håller man således hårt på kravet att man skall vara ytterst försiktig med att använda dispensförfarandet. Sedan säger Björn Eliasson beträffande Ope-Torvalla-ärendet att jag kommer med absurda påståenden. Men ett faktum är att det arbetet hade pågått många år, innan man slutligen fick ta ställning. Det fanns inte några alternativa planer i Östersund. Detta har lett till att det vid kvartalsskiftet mars-april fanns 2 896 bostadssökande i Östersund, varav 2 251 inte kunde prestera någon byteslägenhet. Vidare har Östersund i dag de högsta priserna i landet på villor i andra hand. Dessa följder har den här hanteringen lett till! Det är ändå på det sättet att den fysiska riksplanen i den praktiska handläggningen har getts något av lagkaraktär, vilket den ingalunda har.
Herr talman! I fråga om beviljande av dispenser från tätbebyggelseförbudet vill jag först säga att Yngve Nyquists argumentering beträffande de 19 fall som han drog upp här när han sade, att så får man inte göra, men ett snedsteg är tillåtet i de här sammanhangen, är mycket märklig, eftersom Yngve Nyquist inte kan visa att regeringen i sin handläggning gjort något fel enligt byggnadslagen. Det är ju den frågeställningen som är intressant. Därmed faller också anklagelserna i reservationen och framstår som ett litet politiskt jippo. Sedan tar Yngve Nyquist upp planverket. Om man läser kan man se vilka möjligheter det finns att ge dispens. Men alla kommuner har ju inte upprättat någon översiktlig plan ännu. Det är en hel del som inte gjort det, och för dem gäller då de vanliga reglerna. Beträffande byggande i glesbygder måste det vara ett samhällsintresse att försöka stimulera detta, eftersom det är fråga om bygders existens, om avfolkning. Den restriktivitet som Yngve Nyquist åberopar skulle vara ett fruktansvärt slag mot dessa glesbygder och kanske också innebära lagändringar jämfört med i dag. När det gäller Ope-Torvalla: Jag nämnde i mitt anförande ett exempel från Tranås. Jag hade inte tagit reda på vilket elände som rådde i Tranås innerstad, då man från den förra regeringens sida vägrade att fastställa planen. Jag kan alltså inte ge något svar på detta, eftersom jag inte tagit reda på förhållandena. Men frågan gäller inte eländet, utan det är fråga om en uppföljning av de riktlinjer som finns för den fysiska riksplaneringen och de uttalanden som är gjorda i riksdagen. Det är också intressant att konstatera att Yngve Nyquist inte längre talar om markägarintresset sedan han kanske själv insett att det är en felaktig approach till det här ärendet.
Herr talman! Först och främst har jag försökt slå fast att det har skett en förskjutning i praxis. Grupper av människor har kommit underfund med att om man bara envisas och besvärar sig genom att gå till regeringen så får man en ändring av den handläggning som tidigare skett i kommunerna och länen. Sifferexemplen visar ju hur många byggnadsnämnder som regeringen har kört över. Då säger Björn Eliasson: Det skall vi vara glada för — det kan leda till ökning av befolkningen inom vissa områden. Men då skall man naturligtvis ta hänsyn till detta också när det gäller ett område som Ope-Torvalla, där det verkligen blivit ett stopp när det gäller befolkningen. Östersund är ändå ett centrum i länet. Med tanke på den situation som redovisas i statistiken över bostadssökande är det väl uppenbart, att om en industri söker sig till Östersund i dag, finns det inga möjligheter för kommunen att klara det hela, eftersom bostadssituationen inte medger det. Kommunens planläggningsarbete under en rad år har helt spolierats till följd av regeringens beslut.
Herr talman! Nu börjar vi kanske närma oss litet grand. Yngve Nyquist säger att grupper kommit underfund med att vi har en ny politik i det här landet, och det är naturligtvis alldeles riktigt. Detta skulle då leda till att man i ökad utsträckning begärde dispenser. Ja, om folk är intresserade att göra det och det inte strider mot pågående markanvändning i en kommun så är det naturligtvis möjligt att bevilja dispens. Det är väl också vad som sker ute i kommunerna på många sätt, där man enligt planverkets anvisningar har möjlighet att före ändringen i propositionen bygga fem till tio permanentbostäder som förtätning till en by utan krav på planläggning.
Herr talman! Herr Eliasson har rätt i att det finns grupper som har upptäckt denna möjlighet. Denna gemensamma nämnare finns, som jag antydde avslutningsvis i mitt anförande. Man har upptäckt dem som är jordägande och som begär dispenser för allehanda tillkommande bebyggelse inom sina markområden och dem som är ägare till stora markområden, där vederbörande vill förhindra stadsbebyggelse. Det är väl tydligt att denna gemensamma nämnare har upptäckts även av den nya regeringen, som också handlat därefter i strid mot vad som varit praxis tidigare.
Herr talman! Det vore olyckligt om det som Yngve Nyquist säger skulle leda till att man ytterligare förde in restriktioner när det gäller möjligheter att få bygga utanför planlagt område. När han återkommer till markägarintresset vill jag bara påpeka att det inte är lika lönsamt att odla livsmedel på åkermarken som att sälja den till att bygga bostäder på. Men det är väl inte den markspekulationen som Yngve Nyquist tycker är mer tillfredsställande än att man använder marken för jordbruksproduktion. Detsamma gäller naturligtvis i glesbygderna, där många familjer kunde få lägre boendekostnader genom att delta i en förtätning av en by och därmed bidra till att serviceunderlaget upprätthölls på ett för bygden enastående fint sätt.

Herr talman!

Det är starka ord, ”omsorg” och ”skyndsamhet”, som utskottsmajoriteten använder sig av när det gäller regeringens insatser för Norrbottens Järnverk. Såsom den minnesgoda erinrar sig skulle Stålverk 80 ha givit 2 300 nya arbetstillfällen i Luleå. Dessutom hade en sådan satsning på en basindustri i Luleå skapat många arbeten hos underleverantörer och mindre företag på flera platser i länet. Planerna på Stålverk 80 skapade framtidstro i hela Norrbotten. När så Stålverk 80-planerna skrotades ställdes förhoppningarna på en vidare utveckling av det befintliga NJA. Det fanns anledning att på nytt ställa förhoppningar på Norrbottens Järnverk efter fjolårets, 1977 års, riksdagsbeslut. Uppgiften om inriktningen på valsverk och metallurgi väckte förhoppningar i Luleå och Norrbotten. Det var ljusglimtar i det mörker som sänkte sig över Norrbotten efter Stålverk 80 epoken. Med utveckling av valsverk och metallurgi skulle NJA i stort ha kunnat bibehålla antalet anställda. Det var den tillförsikten man hyste. Läget kunde bli åtminstone status quo t. v. I propositionen i december 1976 om medelstillskott till NJA sägs det bl.a.: É ”De inom NJA organiserade utredningsoch projekteringsresurserna kommer successivt att koncentreras till att utforma ett handlingsprogram för att förbättra NJA:s valsningsoch vidareförädlingsresurser. Den slutliga utformningen av detta program, som syftar till ett effektivare och bättre balanserat produktionssystem inom NJA och därmed bättre lönsamhet, beräknas kunna presenteras under våren 1977.” Något sådant förslag eller program, som behandlar NJA-projekten, har inte presenterats. Vidare anförde departementschefen i propositionen i december 1976 att det är angeläget att en ökad andel av stålproduktionen kan avsättas i form av valsade produkter.

Som riktlinje för denna utveckling angavs en utökning av stålproduktionen i form av valsade produkter och i andra hand en utbyggnad av den metallurgiska kapaciteten. Riksdagsbeslutet innebar ett klart principiellt ställningstagande till förmån för en positiv utveckling av NJA. I riksdagsbeslutet förutsattes att riksdagen successivt skulle få ta del av planerna för den fortsatta utvecklingen. Detta har inte skett. Något program för att förbättra NJA:s valsningsoch vidareförädlingsresurser har inte presenterats, varken under våren 1977, såsom aviserades i propositionen i december 1976, eller senare. Av granskningen av regeringsprotokollen framgår att regeringen inte behandlat frågan om NJA:s utveckling. Riks dagen har i den frågan inte heller fått den redogörelse av industriministern som riksdagen begärt. Nu, i april 1978, har ännu inte presenterats något förslag som följer de intentioner riksdagen uttalade om en positiv utveckling av NJA. I riksdagsbeslutet från mars 1977 förutsattes att riksdagen successivt skulle få ta del av planerna för den fortsatta utbyggnaden inom NJA. Detta har inte skett. Tvärtom har regeringen valt att förhala och fördröja det slutliga ställningstagandet. I stället för den utbyggnad av valsverkskapaciteten som industriministern aviserade i propositionen från december 1976 har investeringarna i NJA dragits ned till mindre än hälften av de budgeterade. Parallellt har antalet anställda minskat. Det rimmar illa med riksdagsbeslutet om en positiv utveckling av NJA. Det rimmar också illa med vad som tidigare varit allmänt accepterad konjunkturpolitik, nämligen att under lågkonjunktur projektera och göra anläggningsinvesteringar. Den principen har två bärande skäl: dels att upprätthålla sysselsättningen, dels att förutsebara nödvändiga investeringar inte läggs på toppen av en högkonjunktur och bidrar till överhettning med för hög efterfrågeinflation. I stället för denna neddragningspolitik som förts för NJA hade ett investeringsprogram kunnat utföras enligt intentionerna i propositionen 1976/77:57. Tillåt mig, herr talman, att anföra ett exempel. Finvalsverket i NJA byggdes i början av 1950-talet och anses inte ha en standard som motsvarar framtida krav, sägs det i handelsstålsutredningen. Vad värre är: Sker inte en snabb investering i en ersättning av finvalsverket kommer det att äventyra hela produktprogrammet för valsade produkter. I dag kan man inte konkurrera med verk av förkrigsmodell,i synnerhet inte när tillverkningsprocessen är baserad på götgjutna ämnen. Den nya processen, stränggjutning, utgör på det här området en betydelsefull innovation, och måste utgöra grund för en lönsam produktion. Stränggjutning kan antas helt ha ersatt götgjutning 1985 vad beträffar handelsstål generellt sett. I handelsstålsutredningen förebådas en nedläggning av finvalsverket i Luleå. En nedläggning av detta verk får så allvarliga konsekvenser att man riskerar nedläggning av övriga verk i Luleå. Drastiskt uttryckt gäller det att investera eller att dö. I den redogörelse industridepartementet lämnat till utskottet vad gäller användningen av kapitaltillskottet till NJA har NJA:s förlust för 1977 preliminärt beräknats till 390 milj.kr. Av kapitaltillskottet skulle återstå 355 milj.kr., som enligt riksdagsbeslutet förra veckan om bildandet av Svenskt Stål AB skall tillföras SSAB utöver apportegendomen. Enligt uppgifter i massmedia har det framkommit att NJA:s förlust kommer att bli mindre än beräknat. Dessa uppgifter kan verifieras. Underskottet för 1977 beräknas till 129 milj.kr. Det skulle innebära att av de till NJA destinerade statsmedlen drygt 600 milj.kr. tillförs SSAB. Det mediumverk som bör ersätta det befintliga, utdömda finvalsverket beräknas i årets penningvärde kosta ca 350 milj.kr. Med ytterligare investeringar av ca 300 milj.kr. är det sannolikt att övriga valsverk hade kunnat moderniseras på ett sådant sätt att de blivit konkurrenskraftiga. I stället för att låta riksdagen ta del av planer på en fortsatt utbyggnad inom NJA har regeringen valt att fördröja ett slutligt ställningstagande. En sådan handläggning har varit ägnad att motverka den positiva utveckling av Norrbottens Järnverk som riksdagen uttalat sig för. Konkret innebär det att NJA i stället för att enligt tidigare riksdagsbeslut kunna skapa 2 300 nya arbetstillfällen nödgas minska antalet anställda med ca 1000 personer. Om inte nödvändiga investeringar görs omgående i enlighet med riksdagens intentioner, är det sannolikt att sysselsättning för ytterligare ett antal tusen personer äventyras. Bildandet av Svenskt Stål AB kan inte försvara att regeringen åsidosatt riksdagens intentioner när det gäller en positiv utveckling av NJA. Utskottsmajoritetens uttalande att regeringen handlagt NJA-frågan med skyndsamhet innebär en felaktig historieskrivning. Det andra omdömet när det gäller regeringens handläggning, nämligen att regeringen behandlat frågan ”med omsorg”, står sig inte heller. Uttrycket ”med omsorg” hör hemma i helt andra sammanhang. Handläggningen av denna fråga visar i stället prov på en laisser-faire-politik av gammal-liberalt märke. Regeringen har här fört en utpräglad laisser-faire-politik, som äventyrar NJA:s framtid och därmed en hel regions framtid. I samband med regeringens ekonomiska politik har begreppet ”Åslingdoktrinen” myntats. I det här sammanhanget innebär detta begrepp att regeringen för det statliga företaget avhänder sig sina styrande funktioner, i vilka ingår den planerande funktionen. Man för en passiv regeringspolitik — man låter tiden gå. Är det medvetet doktrinärt av den borgerliga regeringen? Regeringen, som har ansvaret för planering, i synnerhet i kristid, har måhända följt sin ideologiska målsättning i det att man låter andra krafter styra. Ekonomiministern har vid otaliga tillfällen använt sig av den ekonomiska liberalismens, kapitalismens, slagord. Under denna passivitet, denna låtgåanda, går tiden. Allt medan andra krafter styr, marknadsmekanismer överspelar tidigare fattade riksdagsbeslut liksom utfästelser som gjorts av statsmakterna. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 3.

Herr talman! Den socialdemokratiska reservationen beträffande avsnitt 9, som rör Norrbottens Järnverk, är hållen i ganska försiktiga ordalag. Kerstin Nilssons inlägg nyss gick i ungefär samma stil. Hon ägnade f. ö. ganska kort tid åt den dechargemässiga delen av frågan men hon hade en hel del att säga om sysselsättningen i Norrbotten. Beträffande de synpunkterna har jag ingen annan mening än Kerstin Nilsson. Problemen är svåra och måste lösas, men de måste lösas med omsorg och eftertanke. Så mycket vågar man nog säga redan nu som att det är klent beställt med den dechargemässiga substansen i reservationen. Man kräver ingen anmärkning mot industriministern — fattas bara det! Man vill i stället ge riksdagen till känna att regeringen bättre borde ha bevakat hur anslagna medel har använts av NJA. Nu är NJA som bekant ett bolag inom Statsföretagsgruppen, och interngranskningen av NJA:s förvaltning sker därför i annan ordning. Men det skadar kanske inte att ägna någon minut åt det konstitutionella problemet hur en regering disponerar riksdagens anslag. Även om det aktuella anslaget hade gällt ett annat ändamål än NJA måste regeringen inte strikt utnyttja anslaget just som riksdagsbeslutet säger. Detta är en intressant fråga. Vi har inte längre en dechargegranskning i dess gamla betydelse. Vad vi gör är en granskning av administrativ praxis — det framgick av den inledande debattrundan. Vi kontrollerar naturligtvis om regeringen har följt gällande lag. Skall man då betrakta varje riksdagsbeslut som lag? Går man till källskrifterna finner man att författningsexperterna avvisar den tolkningen. Ett utgiftsanslag har inte karaktär av lag. Då skulle varje yttrande, varje hemställan också vara lag. Det var utifrån denna utgångspunkt som konstitutionsutskottets arbete förändrades under slutet av 1960-talet, och det gav oss de lagparagrafer som vi nu har att följa. Grundlagberedningen lär oss att anslag som riksdagen ger för andra behov än riksdagen och dess myndigheter skall ställas till regeringens disposition. En fortsättning av denna tankegång leder till att riksdagen kan fatta principbeslut, den kan ge riktlinjer och göra uttalanden, men beslut av det här slaget blir inte rättsligt bindande. Däremot kan de medföra en politisk bundenhet, och det förklarar väl varför vi så ofta möter politiskt betingade reservationer i dechargedebatten som t.ex. i det här fallet. Det är bara det att här riktar reservanterna kritiken mot fel person och grundar den på ett riksdagsbeslut som de tolkar fel. Förklaringen är förstås enkel: I Stålverk 80-frågan är socialdemokraterna fixerade till det förflutna. Här har de ingenting lärt och ingenting glömt. De har inte glömt de stolta planerna från 1973, då det stora Stålverk 80 skulle byggas — det var planer som fördes fram med pukor och trumpeter. Man har tydligen inte lärt något av allt som hänt sedan dess och som totalt har förändrat förutsättningarna för projektet. Behöver jag påminna om hur fjolårets riksdag i samband med granskningen av den gamla regeringens handläggning av Stålverk 80 påpekade hur ärendet förbereddes i ett alltför forcerat tempo, hur Statsföretag kom på mellanhand, vilka följder det fick för Luleå kommun och vilka uppskruvade förhoppningar som väcktes — vilket allt ledde till kritik av det ansvariga statsrådets beredning av ärendet? Nu har vi kunnat notera att den nye industriministern i januari framlade en proposition med en grundlig analys av stålbranschen och att riksdagen genom att anta propositionen den 6 april lade grunden för en säkrare framtid för de svenska stålverken. Det är bara synd att den grunden inte lades flera år tidigare. Då hade omställningen blivit mindre smärtsam. Det här är frukterna av den låtgåpolitik som alltför länge präglade handelsstålsindustrin i vårt land, både den statliga och den privata. Åter till reservationen! Varför har den kommit till? Vilken grund har den? Den har kommit till av politiska skäl. Det passar bra att i en ömtålig fråga rikta uppmärksamheten på något annat — ungefär som att springa och ropa: ”Ta fast tjuven!” Vilken grund har reservationen? Ingen alls! Man påstår att industriministern har fördröjt ärendet och hänger upp den beskyllningen på riksdagsbeslutet av den 3 mars 1977. Men vad innehöll riksdagsbeslutet av den 3 mars 1977? Låt oss gå till näringsutskottets betänkande 1976/77:21. Vad står där? Inledningsvis refererar man propositionen och noterar att NJA:s styrelse — med instämmande av de fackliga organisationerna inom företaget — har beslutat rekommendera att Stålverk 80 skjuts på framtiden och att chefen för industridepartementet meddelar att han avser att i annat sammanhang återkomma beträffande Stålverk 80. Man noterar vidare att det förslag om ekonomiska insatser av staten som nu framläggs är föranlett av att NJA har försatts i en allvarlig situation genom stora förluster särskilt under 1975 och 1976 — och enligt prognos även under 1977. Sedan säger utskottet: ”Utan garantier som har lämnats av moderbolaget Statsföretag hade NJA varit skyldigt att träda i likvidation, eftersom dess aktiekapital är helt förbrukat. Förslaget syftar till en finansiell rekonstruktion som skall säkra NJA:s fortbestånd. Efter underhållsoch investeringsinsatser av begränsad omfattning, vilka skall genomföras utan tillskott av statsmedel, planeras en ökning av valsverkskapaciteten. Ett tredje steg avses bli en utbyggnad av den metallurgiska kapaciteten. Beslut härom måste emellertid grundas på en totalbedömning av förutsättningarna inom handelsstålbranschen.” Den finansiella rekonstruktionen innefattade förlusttäckning samt nedoch avskrivning av vissa tillgångar med 1 200 milj.kr. samt en förstärkning av NJA:s soliditet med 600 milj.kr. Staten skulle alltså satsa totalt I 800 milj.kr., och det gjorde man också. Det rör sig alltså hela tiden om ett rekonstruktionsförslag. Det säger utskottet uttryckligen, och man tillstyrker de ekonomiska dispositionerna. Det rör sig inte om någon beställning av ett omedelbart utbyggande. Tvärtom säger utskottet att det förutsätter att riksdagen successivt får ta del av och — i den mån så behövs — ta ställning till planerna för den fortsatta utbyggnaden. Om det är så att de socialdemokratiska reservanterna verkligen menar att regeringen borde ha initierat NJA att bygga valsverk och bygga ut den metallurgiska kapaciteten i Luleå, så är det en horribel tolkning av riksdagsbeslutet den 3 mars 1977. Hur rekonstruktionsanslaget använts finns i detalj beskrivet i propositionen 1977/78:87. Kerstin Nilsson var inne på det och påpekade att av de 1 800 miljoner som anslogs i fjol återstår 355 miljoner. Det visade klart att om regeringen utan att höra riksdagen skulle ha låtit NJA bygga ut valsverket, så skulle NJA:s soliditet blivit helt undergrävd. Jag misstänker att man då skulle ha beskyllt industriministern för att ha handlat ansvarslöst i sin uppsikt av NJA. NJA:s stora förluster är beklagliga, men de måste täckas. Det är staten som den hittills enda aktieägaren som får svara för täckningen. Låt oss notera att de tillskjutna pengarna dock gjort det möjligt att så långt det nu gått hålla sysselsättningen uppe i Luleåområdet. Det är det som skett. Vad som beslutats i riksdagen om bildandet av Svenskt Stål AB — något som givetvis påverkar NJA och Stålverk 80 — är i så pass färskt minne för kammarens ledamöter att jag inte behöver kommentera detta. Herr talman! Jag skulle vilja sluta med samma ord som Kerstin Nilsson började sitt anförande med genom att upprepa utskottsbetänkandets slutord, nämligen ”att regeringen handlagt det svårlösta och allvarliga problemet om NJA:s framtida utveckling med den omsorg och skyndsamhet som varit påkallad. I övrigt har granskningen inte gett anledning till något uttalande från utskottets sida.” Jag yrkar bifall till utskottets skrivning.
Herr talman! Sven-Erik Nordin säger i sitt inlägg att vi socialdemokrater har ingenting glömt. Nej, vi socialdemokrater glömmer inte våra löften. Men herr Nordin har glömt att en samlad riksdag tog ett majoritetsbeslut om utbyggnad av Stålverk 80, som skulle skapa 2 300 nya arbetstillfällen i Luleå. Det beslutet har under fjolåret inte desavouerats i något riksdagssammanhang. Regeringens åtgärder rörande NJA och Stålverk 80-ärendet är i hög grad förvånansvärda. Riksdagen har alltså i mars 1977 uttalat att regeringen skulle hålla riksdagen kontinuerligt underrättad om utvecklingen vid NJA. Anslagna medel har använts på ett annat sätt än vad åtminstone vi socialdemokrater anser vara rätt. Vi menar att regeringen har godtagit detta genom sitt agerande. I stället för att, som riksdagen uttalat, successivt få ta del av planerna för fortsatt utbyggnad av NJA, har regeringen valt att fördröja det slutliga ställningstagandet. Hela det agerandet har varit till skada för den tänkta utvecklingen vid NJA. I stället för att skapa nya arbetstillfällen kan det bli fråga om en nedskärning med tusentals arbetstillfällen. Jag måste anse att redovisningen av det kapitaltillskott som NJA fått inte följt riksdagens intentioner. Regeringen borde utan vidare ha redovisat för riksdagen och bevakat hur medlen kommit till användning.

Herr talman! Jag hoppades verkligen att Kerstin Nilsson skulle ha bättre klart för sig vad riksdagen egentligen beslöt våren 1977. Men hennes senaste inlägg vittnar om att hon nog mera är fången i ett rent önsketänkande beträffande tolkningen av vad näringsutskottet har sagt i sitt betänkande nr 21. Där står precis vad jag har läst upp. Jag utgår från att Kerstin Nilsson har betänkandet i sin hand, och jag fortsätter att citera på s. 4. Där står: ”Långsiktiga överväganden inom NJA går ut på att verksamheten i högre grad skall bestå av vidareförädling, också inom verkstadssektorn. Det kan förutsättas att riksdagen successivt får ta del av — och i den mån så behövs ta ställning till — planerna för den fortsatta utbyggnaden.” Det var alltså de långsiktiga övervägandena. Dem tolkar Kerstin Nilsson på det sättet att här skulle regeringen mot vad NJA:s styrelse skulle anse klokt initiera en utbyggnad. Nej, detta håller inte. Det är möjligt att Kerstin Nilsson också vill lägga in den tolkningen i det hela att utredningen om handelsstålsindustrin och de problem som därtill hör inte var bekanta för kammarens ledamöter. Men visst har det lämnats upplysningar om pågående utredningar. Jag kan på rak arm nämna några sådana upplysningar som emanerar från kammardebatterna. Industriministern avgav frågesvar den 12 maj 1977, den 20 oktober 1977 och den 1 december 1977 samt ett interpellationssvar den 9 februari 1978. Saken omnämndes i budgetpropositionen i år samt i den allmänpolitiska debatten både i oktober 1977 och den 10 februari 1978. Nog har kammaren varit medveten om den situation som den svenska stålverksindustrin befinner sig i, att produktionen måste lösas genom en samordning och att det arbetet pågick. Det typiska är också att riksdagen fattade ett beslut om denna samordning. Om samordningen var partierna överens, även om det rådde delade meningar om hur man skulle värdera de ingående företagens tillgångar.
Herr talman! Här är inget önsketänkande, utan från granskningen 1977 kvarstår det faktum att riksdagen har beslutat att regeringen successivt skall underrätta riksdagen om planer på fortsatt utbyggnad. Jag har använt uttrycket laisser-faire-politik om regeringens handlande i denna fråga. Man låter tiden gå, och under tiden styr andra krafter och marknadsmekanismer — den osynliga handen, som man talar om inom den ekonomiska liberalismen — den fria konkurrensen. É Vad jag har sagt om de svåra problemen exempelvis när det gäller finvalsverket gäller i lika hög grad för universalvalsverkets produktion i Luleå. Också den är i huvudsak baserad på äldre, kostsamma götgjutningsprocesser. Då är det sannolikt att vad jag här har sagt om finvalsverkets nedläggning och de konsekvenser detta får för övriga valsverk i lika hög grad gäller universalvalsverket. Jag har tidigare citerat det som anfördes i propositionen från december 1976, nämligen att man skulle lämna fram ett förslag, ett program, som syftar till ett effektivare och bättre balanserat produktionssystem inom NJA och därmed bättre lönsamhet. Det skulle presenteras under våren 1977. Den presentationen har inte skett. Vi konstaterar att regeringen inte har gått till riksdagen med dessa frågor enligt intentionerna i beslutet den 3 mars 1977.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag blir litet förvirrad av den här diskussionen. Kerstin Nilssons inlägg har inte gjort saken direkt klarare. Menar Kerstin Nilsson att socialdemokraterna är ute för att bygga Stålverk 80? Eller vilket löfte var det hon menade att man inte hade glömt bort? Det har onekligen från socialdemokratiskt håll avgivits ett antal löften under åren, och jag är inte riktigt klar över vilket det var hon menade i det här fallet. Vi kanske skall bespara kammaren en total uppräkning av gamla svikna socialdemokratiska löften. Vi hade uppe frågan om Stålverk 80 och NJA förra året, och för den som inte har satt sig in i frågan kan jag hänvisa till utskottets betänkande från förra året. Där framgår det helt klart att det torde vara svårt att använda något annat ord än skandal när man kommer in på Stålverk 80-affären och hur den sköttes av den förra regeringen. Det enda jag kan beklaga för egen del i den saken är att jag själv var med och en gång röstade för utbyggnad av Stålverk 80. Det var, herr talman, onekligen ett misstag från min sida. Men att här nu stå och kräva att regeringen skulle ha fullföljt den huvudlösa politik som fördes förut är ändå väl mycket. Dessutom har det ju kommit in andra saker i det här fallet, även de andra stålverken här i landet och Svenskt Stål AB. Det är ju något som riksdagen behandlade för bara någon vecka sedan. Det är svårt att se vad de socialdemokratiska anklagelserna grundar sig på, om man inte vill väcka till liv drömmen om luftslottet Stålverk 80.
Herr talman! Om vi håller oss till de gamla besluten från 1974 så tror jag att vi måste notera att de har kommit surt efter, precis som Arbogaölet. Men vad vi nu skall diskutera, alltså med avseende på dechargegranskningen, är ju beslutet i anledning av näringsutskottets betänkande som antogs av riksdagen den 3 mars 1977. Låt mig beträffande det betänkandet bara föreslå att Kerstin Nilsson ägnar det ett mera ingående studium.
Herr talman! Företrädare för den nuvarande regeringen är inte de rätta att tala om svikna löften. Det har rått inflation i borgerliga svikna löften under de ett och ett halvt år som vi har haft borgerlig regering. I mitt första inlägg citerade jag vad som skrevs i propositionen från december 1976 om regeringens utfästelser att bygga ett metallurgiskt centrum. Jag går tillbaka till regeringsdeklarationen och citerar: ” Norrbottens Järnverk i Luleå skall byggas ut till ett metallurgiskt centrum.” Vad menar den borgerliga regeringen? Vad menar de som företräder de borgerliga partierna med det uttrycket? Låt mig ställa den frågan till borgerlighetens talesmän i den här debatten.